Herr talman! Om jag tolkat Olle Wästberg i Stockholm och utskottet rätt, så har nu Blötbergsgruvan fått ett rådrum som innebär att SSAB inte skall plundra ut gruvan, inte ta upp det som finns i gruvan och sälja ut det. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att utskottet avser detta, och det bör vara förbindande för SSAB att inte plundra ut Blötbergsgruvan. Vad det gäller kalkverket är det väl så att vi har första kravet gemensamt, nämligen att verket skall vara kvar. Men en garanti är väl en viktig förutsättning för att det inte skall ske något överilat, t.ex. att man bara lägger ned verket, och därefter inte har några krav på sig. Men den sista frågan, om industripolitiken, är väl ändå den helt väsentliga. Man skall inte lägga sig i företagens inre organisation, men, Olle Wästberg, det här gäller ingen inre organisation. Om man splittrar upp ett företag i dotterföretag på ett sätt som syftar till att skapa resultatansvar på varje liten enhet, var har vi då helheten i strukturen? En sådan uppsplittring kan få de konsekvenserna att svensk stålindustri kommer att inhandla stål på världsmarknaden, vilket blir företagsekonomiskt billigare i något led, därför att den enheten inte bär sig. Men totalt sett kan inhemsk tillverkning vara lönsam samhällsekonomiskt, för hela företaget och för hela branschen. Denna uppdelning i dotterföretag har uppenbart, enligt SSAB-ledningen, till syfte att skapa resultatansvar för varje liten enhet och därmed öka lönsamhetskraven på ett sådant sätt att det minskar arbetskraften, för det är ett av de centrala temana i hela promemorian som verkställande direktören och SSAB-ledningen använder sig av. Därför är väl detta verkligen en fråga för riksdagen, om den lämnar så mycket pengar som första gången 4 miljarder och nästa gång över 1 miljard kronor. Hur skall man använda de pengarna? Är det till en väldig vinstmaximering med fritt spelrum — utan något som helst ord på vägen om hur pengarna skall användas? I så fall är det en frihet, Olle Wästberg, som inte har mycket gemensamt med den kamp för jobben som arbetarna bedriver ute på de olika arbetsplatserna.

Herr talman! När det gäller Blötberget är det beslut som utskottet föreslår att gruvan inte skall vattenfyllas. Jag kan bara upprepa det. Syftet med beslutet är att ge ett rådrum. Sedan blir det SSAB:s sak att uttolka hur man skall kunna se till att det rådrummet i praktiken utnyttjas. När det gäller industripolitiken, så är det naturligtvis en viktig principiell fråga. Skall vi se det stöd som ges till företag som ett sätt att skapa en långsiktig lönsamhet? Eller skall vi se det som en permanent sysselsättningssubvention? Vi menar att det här stödet är till för att rädda sysselsättningen, för att göra en omstrukturering mjukare, men att det inte skall leda till att vi släpper målet ur sikte att företaget skall bli lönsamt. Gör vi inte det, skall vi ge företagsledningen en chans att genom de organisatoriska åtgärder som den tycker är rimliga öka lönsamheten. Och gör företagsledningen inte det, ja då tror också jag att sysselsättningen långsiktigt hotas, eftersom vi i Sverige inte kommer att ha råd — och vi bör i Sverige inte ha råd — att ha företag kvar som år efter år går med mycket stora förluster och måste subventioneras av skattebetalarna. Ger vi inte en företagsledning möjlighet att skapa lönsamhet också i statliga företag, kommer sysselsättningen där att hotas.

Herr talman! När jobben är i fara känns det värre i des.k. enföretagsorterna än i andra samhällen. Våra bruksoch gruvsamhällen är oftast enföretagsorter; den alternativa sysselsättningen finns inte, åtminstone inte på hemorten. Därför konstaterar Dalarnas s-riksdagsmän i sin motion 1978/79:2266 att en djup oro för sysselsättningen under flera månader har präglat livet i de mellansvenska bruksorterna och gruvsamhällena. Det fanns en olust inbäddad redan vid SSAB:s bildande. Uppgörelsen mellan staten och bolagen var oförmånlig för både staten och de anställda — det har Ingvar Svanberg redan påtalat i debattens inledning. Bolagen tilläts behålla många av russinen i kakan, t.ex. elkraften. Generaldirektör Bertil Rehnbergs rapport, Tidigareläggning m.m. av investeringar inom Svenskt Stål AB, har ju utgjort utgångspunkt för propositionen 1978/79:126. Vi slår fast i vår motion att det Rehnbergska förslaget snarast borde ha kompletterats ytterligare i stället för att tunnas ut, såsom sker i propositionen. Utskottet har gjort sitt bästa för att söka rätta till propositionen 1978 79:2266 har således vunnit gehör i utskottet. Det gäller dels att låta metallurgin i Domnarvets Jernverk fortsätta, dels att eliminera farhågorna för kalkbruksindustrins framtid i Dalarna och genomföra en utredning rörande dess framtida struktur. Två av motionens yrkanden har man inte tillmötesgått. I ett yrkande i vår motion heter det ”att driften vid Blötbergets och Håksbergs gruvor får fortgå och omprövas först när förslag framlagts om ett långsiktigt program för den mellansvenska gruvindustrin”. Näringsutskottet anser att regeringen bör tillkalla en utredning med uppgift att skyndsamt granska den mellansvenska gruvindustrins läge. I avvaktan på en sådan utredning bör inte SSAB låta gruvorna vattenfyllas, säger utskottet. Vi tycker inte att det är nog. F. n. finns avsättning för malmen, om än till dåliga priser. Låt då driften pågå tills utredningen är klar! Kostnaderna är marginella för SSAB. Nyss stod Olle Wästberg i talarstolen här och sade att kostnaderna för att rädda jobb aldrig kan bli för höga. Det vore då lämpligt att han röstade med vårt förslag på den här punkten. Då skulle man ju också slippa diskussionerna om att förstöra tillgångar, som det har talats om under debatten. Frågan har även sitt stora intresse för de mellansvenska specialstålverken. Hur skall deras råvaruförsörjning ordnas på längre sikt? Det finns anledning varna för att enbart lita till skrotförsörjning. Jag vidhåller motionens yrkande nr 2. Vårt yrkande i fråga om medelstillskott till Dala Invest AB avstyrks av utskottet, som i likhet med regeringen anser att länets utvecklingsfond skall hantera resurserna. Med all respekt för fonden och dess ledning vidhåller jag motionens yrkande. Enligt utredningsförslaget var avsikten att medlen skulle användas för klart offensiva satsningar i de två kommuner i Dalarna som drabbas hårdast av förslagen i SSAB:s strukturplan, nämligen Borlänge och Ludvika. Medlen bör alltså satsas på projekt som har förutsättningar att ge påtagliga sysselsättningseffekter så snabbt som möjligt utan begränsning av förordningen om statligt kreditstöd. Styrelsen för Dala Invest AB har en bred förankring i allmänna och fackliga intressen. Det bör därför vara möjligt att destinera medlen direkt till företaget i fråga. Eftersom motionsyrkandena nr I och 3 är tillgodosedda, inskränker jag mig till att yrka bifall till yrkandena nr 2 och 4 i motionen. Så, herr talman, några ord om det föreslagna mediumverket i Luleå. Det vore kanske logiskt att resonera som så att när man från olika håll kräver att det skall vara en ordentlig framförhållning i industriell planering, en optimistisk tro på framtiden och världens stålbehov, då är det i varje fall inte fel att uttala sig för ett nytt mediumverk i Luleå. Det skall ju ändå huvudsakligen ersätta två tidigare verk. Men verkligheten korrigerar måhända framtidstron något genom att befintliga verk i Mellansverige inte på långa vägar kör på full kapacitet. Då menar jag att det är helt nödvändigt att, som utskottet gör, uttala det angelägna i att man ser till att de mindre handelsstålverken också i framtiden kan bevara sin konkurrenskraft, även om det byggs ett nytt verk i Luleå. Dessa mindre verk betyder så mycket för sysselsättningen på resp. orter och där finns ett så stort samlat kunnande att vi måste slå vakt om dem. För dessa bruksorters skull och för deras befolknings skull förlitar jag mig på allvaret i näringsutskottets skrivning. I det här avsnittet, herr talman, har jag inget yrkande.

Herr talman! Vi behandlar här ett stort och betydande komplex inom svenskt näringsliv. Men det handlar inte bara om stål och medelstilldelningar. Det handlar också i stor utsträckning om människor av kött och blod, om oro och förhoppningar. Från arbetarpartiet kommunisternas sida finner vi att den senare delen av problematiken inte getts tillräckligt utrymme i de överväganden som skett. Vi är självfallet inte emot att det blir en samordning och ett förnuftigt utnyttjande av resurserna inom SSAB Svenskt Stål AB. Men vi är fortfarande emot en ordning som innebär att enskilda kapitalintressen får göra sig breda och i betydande utsträckning tillåts dirigera planläggningen för framtiden. Vi hari tidigare sammanhang uttalat oss för en nationalisering av hela järnoch stålbranschen, därför att det är en av de viktiga nyckelindustrierna i vårt land med stort inflytande över många tiotusentals människors väl och ve. Vi kommer självfallet att rösta för det förslag i den riktningen som också behandlas i föreliggande betänkande. Vi har i vår motion uttalat stor oro över det som kommer att ske när det gäller sysselsättningen på en rad orter. I en tid när det skulle behöva skapas många nya jobb innebär regeringens förslag minskningar av sysselsättningen på flera orter. Syftet med den proposition som behandlats av utskottet skall enligt regeringen vara att överbrygga det sysselsättningsbortfall som SSAB:s strukturplan kommer att framkalla. Vi kan inte finna att propositionens, och inte heller utskottets, förslag skulle kunna innebära någon sådan garanti. Vårt förslag är att riksdagen skall uttala sig för en ny strukturoch utvecklingsplan för hela ståloch gruvnäringen med målsättningen att öka förädlingsgraden, sysselsättningen och industrispridningen. I avvaktan på en sådan plan föreslår vi att inga sysselsättningsminskningar vid de nu berörda enheterna skall få ske. Vi anser att såväl den tidigare borgerliga regeringen som den nuvarande har en kortsiktig och defensiv syn på näringens framtid och expansionsmöjligheter. Vi menar att man inom svensk stålindustri måste satsa stort och djärvt på utbyggnad, utveckling och en mycket långtgående förädling. En sådan plan måste fram, och dessförinnan är det riksdagens plikt att klart uttala sig mot åtgärder som innebär sysselsättningsminskningar. Personalen på varje ort måste få en sysselsättningsgaranti av den folkvalda församlingen. De åtgärder som nu föreslås motsvarar inte detta krav. Vi har under senare år sett hur staten plötsligt — ibland i form av brandkårsutryckningar — engagerat sig i vissa företag eller branscher. Så har det också varit när det gäller stålhanteringen. Man har ryckt ut vissa bitar. Man har skapat SSAB, och man har satsat betydande summor av statskapital. Och när man skapade SSAB privatiserade man delvis det enda statliga järnverket i Luleå. Det är alltså ömsom vin och ömsom vatten. Det som saknas är totalplanen, och därför kommer det hela tiden att bli fråga om lappverk och halvmesyrer. Arbetarpartiet kommunisterna har i tidigare motioner framhållit nödvändigheten av en helhetslösning som innebär en samordning av hela ståloch gruvhanteringen fram till den förädlade produktion som sker inom exempelvis verkstadsindustrin. Man bildade SSAB, men man stannade på halva vägen. Det djärva nytänkandet saknas. Man är bunden till händer och fötter av det privatkapital vars företrädare får ta på sig ansvaret för att man under många goda år har avstått från att satsa resurser för att möta framtidens krav. Det måste stå klart att hela den svenska järnoch stålhanteringen för att kunna överleva och expandera måste satsa hårt både på specialprodukter med begränsad volym och på kvalificerade standardprodukter i stora volymer. Inom ramen för den bedömningen fanns exempelvis Stålverk 80. Det finns inte utrymme, säger motståndarna, både när det gäller Stålverk 80 och när det gäller det mediumvalsverk som nu diskuteras. Man talar om överproduktion. Jag vill påstå att man far med osanning. Sverige importerar 50 96 av sitt handelsstål. Den malm som nu säljs på export säljs med förlust på varje ton. Kan det vara en riktig politik? Det lilla landet Luxemburg producerar mer handelsstål än Sverige. Kan det vara en riktig proportion? Den Plannjaplåt som görs i Luleå köps från Japan för att bockas och plastas i Luleå. Volvo och Saab köper en stor del av sin bilplåt utomlands. Kan det vara förnuftigt, när man säger att vi har stålkris här hemma? Det finns all anledning att se över dessa förhållanden. Det kan inte vara normalt eller riktigt med en 50-procentig import av stålprodukter medan man i Sverige talar om stålkris. Parentetiskt har man i detta sammanhang också berört försörjningen av kalk inom SSAB:s långsiktiga planering. När det gäller anläggningarna i norr bör man ta med de fyndigheter som finns i den delen av landet. Man måste inte köpa kalken för järnframställningen i Luleå från Gotland, vilket Olle Wästberg i Stockholm sade. Det finns i Jokkmokk, i en kommun som kippar efter andan, mycket stora kalkfyndigheter, som normalt borde utnyttjas för kalkförsörjningen när det gäller SSAB:s anläggningar i Luleå. Detta bör finnas med i den översyn som utskottet här talar om. Vi har några viktiga motionskrav i anslutning till propositionen. Jag har tidigare nämnt kravet på en ny strukturoch utvecklingsplan. Vi har sagt att löftet om 2 300 nya jobb inom stålsektorn i Luleå måste infrias under 1979/80. Det löftet finns belagt. Det står svart på vitt i riksdagens protokoll, och om inte den här församlingen vill bli betraktad som skojare och löftesbrytare bör det realiseras. Var finns de jobben? Den frågan kan man exempelvis ställa till fru Hambraeus. Kan man svika löften om 400 000 nya jobb kan man naturligtvis också svika löften om 2 300. Vi har, liksom andra motionärer, föreslagit byggandet av ett mediumvalsverk vid SSAB:s anläggning i Luleå, och utskottets majoritet är överens därom. Vi kommer självfallet att rösta för utskottets förslag i den frågan. Men jag vill passa på att säga att även detta är en halvmesyr. Verket borde ha varit betydligt större. Regeringen ville emellertid inte komma med något sådant förslag. Man vill avvakta och göra marknadsanalyser. Utskottsmajoriteten föreslår att riksdagen skall uttala sig för att ett nytt mediumvalsverk med en kapacitet av högst 208 000 ton skall byggas i Luleå och att projekteringen skall påbörjas snarast. Jag anser att denna klara begränsning till 208 000 ton är tämligen tveksam. Det står i utskottsbetänkandet att projekteringen skall påbörjas snarast möjligt. Jag tycker nog att det är en något luddig formulering. Tycker Ingvar Svanberg verkligen att det är betryggande? Det är väl fråga om vem som står för bedömningen. Hur tolkar man orden snarast möjligt? Vad menar Ingvar Svanberg med snarast möjligt? Jag vill också passa på att i detta sammanhang säga några ord om mediumvalsverket i Luleå. Det har nämligen fått stort utrymme i den lokala diskussionen. Det har naturligtvis inte den enorma betydelse för sysselsättningen som man skulle kunna tro. Det är bra om det byggs, men dess effekt för sysselsättningen är högst begränsad. Det handlar om mindre än 200 fasta jobb. Det är ingen avgörande satsning för att utveckla förädlingen i Luleå. Men det kan naturligtvis — och det är det positiva — betraktas som en liten bit av det som måste göras. Arbetarpartiet kommunisterna ser fortfarande Stålverk 80 som den stora och avgörande investeringen. Vi har stärkts i den uppfattningen genom professor John Olof Edströms förnyade försvar för det projektet. Han anser fortfarande, precis som vi, att detta var Norrbottens stora chans och att det var ett formidabelt vansinne att avstå från förverkligandet. Nu presenterar man i stället planer som innebär att det gamla NJA:s roll som halvmesyr består. Jag vill fråga Ingvar Svanberg, men han finns tydligen inte i kammaren, så jag riktar frågan till andra socialdemokrater som senare kommer upp i talarstolen: Blir det något nytt Stålverk 80, om ni vinner valet? Eller är det bara en paroll som socialdemokraterna plockar fram i högtidliga sammanhang? Ser ni verkligen till att planerna på Stålverk 80 plockas fram, dammas av och förverkligas, så att det som nu är Sveriges största sandlåda kommer att användas till något vettigt? Nu sysslar man ju med att gräva gropar på den mark där Stålverk 80 skulle ha stått, och det är en föga fruktbar sysselsättning. Krisen inom stålnäringen har inte övervunnits. Vår bedömning är att den förlängs genom regeringens handlingsförlamning när det gäller att skydda den svenska industrin och utveckla den här branschen. LKAB:s svårigheter att bli av med malmen till affärsmässiga priser har mindre med krisen än med en övermäktig konkurrens att göra. Den enda utvägen för att få ett något så när hyggligt utbyte för Norrbottensmalmen är att skyndsamt skapa det konkurrensdugliga Stålverk 80 som var avsikten, så att det står klart när behoven växer. Sker inte detta är det min övertygelse att vi kan se fram mot en permanent depression för malmgruvorna och för stålnäringen både i Norrbotten och i Mellansverige. I det län jag kommer ifrån behövs minst 30 000 nya arbetstillfällen, om man på fullt allvar skall kunna tala om full sysselsättning. Att bygga Stålverk 80 vore en sysselsättningsinsats av det slag som vi skulle behöva. Det vore en bra insats — inte bara för Norrbotten utan för hela Sverige. Vi ser förslaget om Stålverk 80 som en del av den nya statliga stålpolitik som måste komma. Det bör följas upp med verkstadsindustri och en målmedveten inriktning på att öka förädlingsgraden över hela linjen. När det gäller ståloch gruvnäringen i dess helhet skall planeringen också utgå från sysselsättningsmässiga och regionala mål. I den logiska uppföljningen — det är ju den som saknas — måste finnas en genomtänkt politik för uppbyggnaden av nya statsindustrier och andra anläggningar för högindustrialiserad produktion. Det står klart att privatkapitalet har andra planer. En samhällsinriktad politik måste bygga på andra värderingar och slå in på nya vägar. Jag yrkar mot den bakgrunden bifall till arbetarpartiet kommunisternas motioner 2223, 2224, 332 och 658 i tillämpliga delar.
Herr talman! Enligt vad man nu kan överblicka skulle mediumvalsverket ge något tiotal nya jobb i Luleå, det skulle ta bort drygt 100 jobb i SSAB i dess helhet och det skulle hota de mindre handelsstålverken i hela Sverige, som sammanlagt sysselsätter över 1 000 människor. Det är inte på det sättet man skapar nya arbetstillfällen.
Herr talman! Mediumvalsverket är naturligtvis inte den stora satsning som viefterlyser, men klart är att mediumvalsverket är en del av det som måste till för att åstadkomma en framtidsinriktad politik när det gäller anläggningen där uppe. Sedan är det inte utan betydelse att det under byggnadstiden kommer att ge minst 400 jobb i det län som brottas med den största arbetslösheten här i landet.
Herr talman! Genom att rösta för vår reservation när det gäller kraftvärmeverket i Luleå når man precis samma effekt kortsiktigt när det gäller anläggningsarbeten. Dessutom är det en företagsekonomiskt lönsam investering som inte hotar någon utan bara ger goda effekter. Jag tycker att man i stället bör stödja den reservationen.

Herr talman! Fru Hambraeus blandar ihop plättar och pannkaka. Kraftvärmeverket ger naturligtvis ingen förädling. F. ö. står det ena inte i motsättning till det andra. Men ni har på sikt inga alternativ — det är sanningen. Fru Hambraeus går inte på något sätt in på vad vi här tidigare har talat om: överproduktion och sådana bekymmer. Att närmare 50 96 av det stål som förbrukas i vårt land importeras — är det nödvändigt? Skall man ha det så i fortsättningen? En ändrad proportion på det planet skulle betyda tusentals nya jobb inom svensk järnhantering.

Herr talman! Utan att ta till några överord skulle jag vilja säga att dagens beslut i dessa frågor kommer att ha en rätt avgörande betydelse när det gäller tilltron till SSAB, och då främst ute på arbetsplatserna. Jag skulle vilja säga att för den bygd jag kommer ifrån — den bygd där gamla NJA i Luleå ligger — är den här frågan utomordentligt känslig, framför allt beroende på den situation som utvecklats tidigare, med minskade arbetstillfällen, och enligt alla planer även en minskning med ytterligare ca 425 arbetstillfällen. I ett län där arbetslöshetssituationen är sådan som den är i Norrbotten är självfallet detta ytterligt deprimerande. Och skulle besluten bli sådana att de förhoppningar som man haft från folkets sida och framför allt från fackens sida inte skulle infrias, så är jag utomordentligt oroad för att man verkligen kommer att känna en ringa tilltro till det företag som jag ändå hoppas skall komma att betyda rätt mycket för möjligheterna att upprätthålla en stålindustri i vårt land av betydenhet och för att ge sysselsättning i ett län som Norrbotten. Det har tidigare här talats om hur mycket vi fick för bara en vecka sedan i dets.k. Norrbottenspaketet. Det är klart att det hade sin avgörande betydelse men inte på det här området, inte på SSAB-området. Ute i de stora glesbygderna, där arbetslöshetssituationen är värre än på något annat håll i detta land, hade det en viss betydelse, och vi får hoppas att det kan utvecklas vidare. Jag har tillsammans med några andra ledamöter väckt ett par motioner i anledning av den fråga som behandlas här i dag, och jag skulle vilja ägna några ord åt de två punkter som motionerna berör. Vi har i motionen 1658 tagit upp frågan om restaurering av grovvalsverket i NJA — en insats som skulle ge möjlighet för rationellare och förbättrad produktion och framför allt en högre kvalitet på den produktion som grovvalsverket producerar. Betydelsen av kvaliteten på produkterna har ju i bl.a. Bertil Rehnbergs plan och över huvud taget i SSAB:s långtidsplan rätt ofta poängterats. Det finns verkligen all anledning att uppmärksamma detta på en marknad, där konkurrensen ju är stark och där vi får uppträda i konkurrens med andra, som gör allt vad de kan för att få så bra kvalitet som möjligt. Förändringen av grovvalsverket är angelägen, och jag vill därför yrka bifall till reservationen 10, som ansluter till bl.a. den motion vi väckt i detta avseende. Det har sagts här tidigare att frågan om mediumverk i Luleå är av den arten att den väckt den största uppmärksamheten. Det har varit en mycket omfattande debatt kring den frågan länge, och förhoppningarna är självfallet rätt spända inför det beslut som kommer att fattas i dag — spända framför allt hos dem som arbetar på gamla NJA. Jag vill framhålla att man ändå inte kan komma ifrån att SSAB i sin långsiktiga planering tagit upp just detta grovvalsverk, och det har också behandlats i Bertil Rehnbergs plan. Bertil Rehnberg säger klart och tydligt att det är någonting som man avser skall byggas under 1980-talet. Han kommer också där in på frågan om kvaliteterna, möjligheten att tillgodose marknaden med de kvaliteter som marknaden är i behov av. Det sägs att grovvalsverket skall byggas under första hälften av 1980-talet men att man f. n. inte har finansiella ramar för att kunna lägga fram ett förslag. Ett mediumvalsverk av den ifrågavarande typen tar ca fyra år att bygga. Då är det ju inte någon särskilt stor framförhållning, om man fattar ett beslut i dag. Det har talats i den här debatten och även tidigare om en överproduktion. Men här är det ändå fråga om en investering som skall ersätta en nedläggning av två andra verk av samma typ. I det sammanhanget är det väsentliga att det nya mediumvalsverket skall kunna producera kvaliteter som man kan räkna med att köpare efterfrågar. Det är rätt beklämmande att vi skall ha en stålproduktion av den omfattning som vi har i dag men ändå tvingas acceptera en omfattande import av olika ämnen. Vi kommer väl aldrig från en del av importen, men självfallet måste det vara ett företags ambition att vara med på en vidareutveckling på den nuvarande marknaden. Den ökade produktionen av ca 35 000 ton ämnen är ändå en utomordentligt ringa andel av den import som f.n. sker. I samband med handläggningen av det här ärendet har utskottet haft uppe frågan om marknadsundersökning. I reservationen 8 vill centeroch folkpartiledamöterna anvisa 4 milj.kr. för i första hand en marknadsundersökning och därefter en projektering, om marknadsundersökningen är positiv. Jag skulle till det vilja kort och gott säga att jag självfallet skulle anse det helt klart att en marknadsundersökning måste göras före ett beslut om en projektering och ett beslut om byggande — om det hade varit fråga om en ny produkt och en ny marknad att bearbeta. Men här är det ju ändå frågan om en anpassning av produktionen till kvaliteter som marknaden i dag vill köpa. Om en enskild företagare skulle ha skött det här ärendet, skulle han då ha offrat åtskilliga år på en marknadsundersökning, när det gällt att få avsättning för en produkt som redan är ute på marknaden men som man avser att förbättra? Jag är helt övertygad om att i en sådan situation skulle han ha tittat på konsekvenserna av den ökade produktion som han avser att komma med — i det här fallet ca 35 000 ton. Men han skulle självfallet också ha givit klart besked om att han kommer att bygga en ny anläggning, för att på det sättet motverka att andra kommer in och tar en marknad som de vet är tillgänglig, om inte de nuvarande producenterna ser till att de tillverkar sådana kvaliteter som köparna vill ha. Hade det varit fråga om ett mediumvalsverk som skulle producera ca 600 000 ton, vilket det ju har varit tal om, skulle jag självfallet ha ansett marknadsundersökningen som utomordentligt betydelsefull. Jag är minst av allt angelägen att det vid stålverket i Luleå skall produceras varor som inte går att sälja, något som skulle verka tyngande både på företagets ekonomi och på dem som arbetar där. Jag skall inte uppta kammarens tid längre. Mot bakgrund av det jag tidigare anfört yrkar jag på den här punkten bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Så är det åter dags för riksdagen att ta ställning i för den svenska stålindustrin viktiga frågor. Frågor som inte bara handlar om samordning och tidigareläggning av vissa produktionsenheter inom Svenskt Stål AB utan också om hur den framtida sysselsättningen skall kunna hävdas i de olika stålorterna. Vid en sådan fördelning borde i rättvisans och solidaritetens namn den region som utan jämförelse har det sämsta sysselsättningsläget också få en ordentlig tilldelning av det investeringskapital som nu skall plöjas ner i SSAB. Nu borde allt vackert tal om solidaritet med Norrbotten komma till uttryck i verklig handling genom satsning på järnverket i Luleå. Nu kunde de borgerliga partierna i handling visa att de verkligen menar allvar med sina storslagna löften om vidareförädling av Norrbottens råvarutillgångar. De kunde visa att alla miljarder som under de gångna åren har pumpats ut från Norrbotten t.ex. i form av elenergi går att återbetala i form av investeringar som garanterar en vidareförädling av stålprodukterna i järnverket i Luleå. Under lång tid har vårt nordligaste läns befolkning solidariskt delat med sig av länets tillgångar. När det gäller elenergin har inkomsterna genom statsmakternas försorg fördelats över hela landet och därigenom hjälpt till att bygga upp näringslivet i landets övriga delar. I många kraftverk som producerar energi i andra delar av landet har privatoch kommunägda kraftverks vinster gått vidare till investeringar och utveckling i den egna regionen. Den utvecklingen har inte norrbottningarna fått vara med om. I de insatser som har gjorts under de senaste åren för att stötta och utveckla landets näringsliv har det nordligaste länet genom de borgerliga regeringarnas försorg blivit utsatt för en alltmer markerad utarmning av sina tillgångar. De smulor av välfärdens allt mindre kaka som har fördelats över landet har för Norrbottens del i stort sett bestått av konstgjord andning i form av kortsiktiga beredskapsarbeten. När norrbottningarna har delat med sig av sina tillgångar har det kallats solidaritet. Men solidaritet kan inte vara enkelriktad — då kallas det utsugning. När det gällt att satsa på Norrbotten har de borgerliga alltid hittat mängder med bortförklaringar. En av de vanligaste är att ”det är klart att vi vill satsa på länet bara det finns vettiga förslag”. Men när de olika förslagen har lagts, som nu i form av den socialdemokratiska partimotionen, backar de borgerliga under påståenden att dessa investeringar blir ett hot mot andra stålindustrier i landet. Alla dessa bortförklaringar mot investeringar i järnverket i Luleå eller mot andra investeringar i Norrbotten är i själva verket inte förvånande. Historien går igen. Numera stöds den propagandan också öppet av Svenska arbetsgivareföreningen som i sin drive ”Sätt fart på Sverige” till och med söker utmåla AMS-verksamheten i Norrbotten som ett hot mot företagsamheten i landet. Kapitalet känner inga moraliska gränser när det gäller att motverka samhällsinsatser för ett län i verklig krissituation. I delar av utskottsbetänkandet och i de borgerliga reservationerna sablas de socialdemokratiska förslagen ner. När det gäller det viktiga mediumverket till Luleå plockar de borgerliga fram det vanligaste argumentet: man påstår att det tilltänkta verket skulle störa produktionen i de mediumverk som står utanför SSAB. Vidare vill utskottets centerpartister företa marknadsundersökningar för att utröna om det finns en marknad för verkets produkter. För dem som känner till produktionsfördelningen av mediumprodukter mellan de befintliga verken måste detta krav te sig löjeväckande. De nuvarande mediumverken i Domnarvet och Luleå har redan en marknad inom SSAB på ca 175 000 ton, och enligt förslaget skulle det nya mediumverket i Luleå producera 208 000 ton. Skillnaden mellan 175 000 och 208 000 ton skall utgöra ett produktval som till stora delar importeras till Sverige i dag. De borgerligas krav på marknadsundersökning kan därför tolkas som att man vill undersöka om SSAB skall få behålla sin egen marknad eller om produktionen skall flyttas över till något annat verk. Vad beträffar moderaternas syn på NJA:s investeringar är den inte värd en djupare kommentar. Det räcker med att säga att högerns historiska engage mang för att bromsa NJA:s utveckling nu tycks vinna allt bredare gehör i det borgerliga lägret. Förutom att de borgerliga nu vill förhala nödvändiga investeringar för ett nytt mediumverk till Luleå, så går man också mot det socialdemokratiska kravet om en upprustning av grovvalsverket i Luleå. De borgerliga utskottsrepresentanterna anser att SSAB, eftersom det förslaget inte finns med i propositionen eller i Rehnbergs förslag, bör analysera frågan inom ramen för sin ordinarie verksamhet och att riksdagen inte nu skall ta ställning i den. Att sedan de fackliga organisationerna inom Svenskt Stål enhälligt ställt upp bakom detta förslag och anser att investeringar skall komma till stånd, bryr sig inte de borgerliga om. Inte heller bryr man sig om att mediumverket och grovvalsverkets upprustning är en nödvändighet om strukturplanen skall kunna fullföljas. Upprustningen av grovvalsverket är viktig av flera skäl, t.ex. kvalitetsskäl och direkta produktionsskäl. Den föreslagna upprustningen ger ett rakare produktionsflöde genom verket med mindre störningar i produktionen. Vidare ges möjlighet att producera materiallängder från 90 till 130 å 140 meter. Därigenom skapas alltså en produktionsökning, men man kommer också ifrån s.k. riktningsproblem med materialet. Om järnverket i Luleå inte får denna upprustning av grovverket, så kommer man snart att nå kapacitetstaket i det befintliga verket. Det kan i sin tur resultera i att man blir tvungen att sortera ut visst material ur produktionen med de negativa följder det kan få för SSAB:s marknad på sikt. Det finns alltså en mängd skäl som talar för att dessa investeringar i Luleå, i form av ett nytt mediumverk och en upprustning av grovverket, görs snarast. Hotet mot den utvecklingen nu liksom tidigare är de partier som ser negativt på en utveckling av den statliga företagsamheten. Här i riksdagen har sysselsättningen i Norrbotten debatterats vid ett flertal tillfällen i år. Folket i norr har genom den dominerande statliga företagsstrukturen, där tre av fyra industriarbetare är direkt beroende av vad som händer inom de statliga företagen i länet, fått finna sig i att förslag till utveckling av t.ex. NJA:s järnverk, så fort de har lagts fram, genom de borgerligas försorg har ställts mot förslag till utveckling av företag i andra regioner av landet. Om inte de förslag som lagts fram i den socialdemokratiska partimotionen vinner gehör och järnverket i Luleå får de viktiga investeringarna, kommer verket inom ett fåtal år att ha en så nedsliten produktionsanläggning på förädlingssidan att det i stort sett kan betraktas som ett ämnesverk. Det måste ses som ett stort svek av alla löften som de borgerliga gett Norrbotten, t.ex. löften om förädling och utveckling. Herr talman! Avslutningsvis kan den borgerliga politiken mot en utveckling i Norrbotten kunna sammanfattas i två ord: kvalificerad sabotagepolitik.

Herr talman! Riksdagen behandlar i dag näringsutskottets betänkande nr 43 som berör SSAB. Lars-Ove Hagberg har här tidigare i dag utvecklat vpk:s principiella syn på regeringens proposition och utskottets olika yrkanden. Han har också utförligt redogjort för vårt partis konkreta förslag angående SSAB och de därmed sammanhängande sysselsättningsfrågorna. Jag skall därför koncentrera mig på några av de förslag som berör mitt hemlän, Norrbotten. Jag kan emellertid inte underlåta att först understryka Lars-Ove Hagbergs påpekande om det orimliga i att olika landsändar, fackföreningar och arbetare ställs mot varandra med de förslag som nu ligger på riksdagens bord. Riksdagens beslut i dag kan komma att skapa stor oro, det skall man vara medveten om. Blir arbetare och tjänstemän arbetslösa genom dagens beslut, så kommer de att minnas vilka det var som avslog konkreta förslag som varaktigt kunde ha säkrat jobben och utvecklat den svenska stålindustrin. Det finns många exempel att hämta runt om i Europa, som visar att stålverksarbetare inte stillatigande accepterar nedläggningar, avsked och arbetslöshet. Dagens beslut om stålindustrin kan komma att väcka liknande känslor i Sverige bland arbetare och tjänstemän. Det räcker inte med bortförklaringar och överslätande kommentarer. De vpk-motioner som behandlas i detta sammanhang innehåller konkreta förslag om åtgärder för att utveckla den svenska stålindustrin. I motionerna har vi visat hur detta kan göras, och vi har föreslagit riksdagen att ta sådana beslut i dag. En avgörande utgångspunkt för våra förslag är att samhällsekonomiska, inte företagsekonomiska, intressen skall vara vägledande för SSAB. Vi menar att sådana bedömningar leder till andra slutsatser än de företagsekonomiska och motiverar en offensiv satsning på stålindustrin. Därför har vi också föreslagit att de privatkapitalistiska ägarintressena skall kopplas bort från SSAB. Vi menar att det är en viktig första förutsättning för en framgångsrik satsning på stålindustrin. Denna vår syn förefaller dock inte få särskilt stor anslutning här i riksdagen. Men vi vet att en stor opinion i de fackliga organisationerna omfattar den. Vpk varnade redan i april förra året, när riksdagen beslöt om bildandet av SSAB, för de följder som vi nu kan konstatera. Ändå beslöt riksdagen att överlåta till SSAB-ledningen att utarbeta en s.k. strukturplan. Vi konstaterar utan någon glädje att det gångna året gett oss rätt och att riksdagen ändå underlåter att ingripa och i stället beslutar helt i enlighet med SSAB-ledningens förslag. Att den borgerliga riksdagsmajoriteten handlar så förvånar väl ingen. Däremot finns det anledning att förvåna sig över att riksdagens socialdemokratiska ledamöter, med många fackliga företrädare, inte tar fasta på arbetarnas och tjänstemännens krav om offensiva satsningar på stålindustrin. Debatten hittills i dag ger tyvärr inte anledning till någon annan slutsats. Det gör inte heller det meningsutbyte som tidigare i dag har ägt rum mellan Lars-Ove Hagberg och Ingvar Svanberg. Det som även utanför detta hus drar till sig det största intresset från dagens debatt är frågan om ett mediumvalsverk till Luleå. Flera har sagt att ett sådant verk i Luleå skulle få direkta följder för verksamheten på andra orter i landet. Men, ärade riksdagsledamöter, det är ju inte i första hand ett resultat av ett beslut att förlägga mediumvalsverket till Luleå, utan det är huvudsakligen ett direkt resultat av SSAB-ledningens medvetna nedtrappning av stålindustrin i Sverige. Vpk-förslagen i motionerna innebär att alla nuvarande arbetstillfällen skulle säkras och dessutom att offensiva satsningar för nya jobb skulle göras. Genom att avslå dessa konkreta förslag skapar riksdagsmajoriteten motsättningar mellan olika orter och fackföreningar. Det är inte bra. Vi kommunister har drivit kravet om ett mediumvalsverk till Luleå, och vi kommer naturligtvis att rösta för detta förslag. Det vore mycket olyckligt och allvarligt om förslaget inte fick stöd av en majoritet här i kammaren. Det har redan betonats av flera talare. Det skulle innebära ytterligare ett bakslag för Norrbotten, och det har ju med tiden samlats många sådana på hög. Ett nej till ett mediumvalsverk i Luleå skulle ytterligare minska framtidstron i länet. Riksdagen skulle då ännu en gång ha avslagit ett förslag som kunde ha medverkat till att skapa nödvändig optimism och hopp om en bättre framtid. De som i dag går emot förslaget att anlägga ett mediumvalsverk i Luleå skall vara medvetna om de effekter detta får för Norrbottens ungdom, för dess kvalificerade yrkeskår och för hela länets framtid. Lars-Ove Hagberg har tidigare sagt det, men det förtjänar ändå att upprepas: Mediumvalsverket i sig räcker inte särskilt långt. Det måste vara det första steget i en sådan offensiv satsning som vi förespråkar. Mediumvalsverket enbart kan inte säkra en framtid för stålindustrin i Norrbotten. Det behövs fler satsningar och det behövs många, många fler jobb till Norrbotten. Herr talman! I näringsutskottets betänkande behandlas också planerna på ett kraftvärmeverk i Luleå. Vpk har senast i motionen 2268 föreslagit en omfattande utvecklingsplan för Norrbotten. Bland våra många förslag där finns också förslaget att bygga en konstgödselfabrik i Norrbotten. Vi har i motionen pekat på det stora behovet av en naturvänlig handelsgödsel och att alla nödvändiga ämnen för produktion av handelsgödsel finns i Norrbotten. Norrbottensdelegationen har gjort en utredning av förslaget, och ytterligare utredningar kommer att göras om möjligheten att anlägga en sådan konstgödselfabrik i länet. Vpk har därför i motionen 2268 föreslagit att det tilltänkta kraftvärmeverket i nära anslutning till SSAB i Luleå bör drivas med masugnsgas och LD-gas. Vi menar att sådan gas bör användas i stället för koksgas. Den senare gasen behövs för ammoniaktillverkning såsom ett led i tillverkningen av just konstgödsel. I motionen har vi också föreslagit att en ammoniakfabrik skall anläggas i Luleå. Utskottet avstyrker båda våra krav i detta avseende. Det är ju i och för sig en sak. Men därmed föregriper utskottet ju den prövning som det självt förutsätter skall ske i samband med anläggandet av kraftvärmeverket i Luleå. Om riksdagen nu avslår vårt förslag att driva kraftvärmeverket med masugnsgas och LD-gas, innebär detta att koksgasen kommer att användas vid verket. Därmed försvåras och fördyras möjligheterna att anlägga konstgödselfabriken i Luleå. För att bibehålla valfrihet för framtiden och för att hålla dörren öppen för att anlägga den föreslagna konstgödselfabriken borde riksdagen bifalla förslaget om att reservera koksgasen. Centerpartiets ledamöter i utskottet har i en reservation begärt att 15 milj.kr. i dag skall anslås för ändamålet. Birgitta Hambraeus betonade i sitt tidigare inlägg behovet av att ta vara på koksverksgasen — inte minst från energisynpunkt, som hon sade. Men här finns ju också miljöaspekten. Framställning av konstgödsel av norrbottniska råvaror är även ett jordbruksintresse, eftersom man då kan få slut på den fortgående kadmiumförgiftningen i åkermarken. I de gödningsmedel som nu används ingår ju importerade kadmiumförorenade råvaror. En konstgödselfabrik förutsätter också en ammoniakfabrik i Luleå, och vi har därför föreslagit riksdagen att fatta beslut om att anlägga en sådan. Norrbottendelegationens tidigare omtalade utredning har delegationen själv underkänt, och ytterligare utredningar härom har förespeglats. Vi vill betona att en konstgödselfabrik i Luleå skulle inte bara innebära arbetstillfällen i den direkta produktionen vid fabriken utan också medföra många andra jobb, bl.a. i utvinning av aluminium och kalium, m.m. Fabriken skulle också innebära en positiv breddning av Norrbottens industriella struktur och skulle kunna följas av ytterligare liknande investeringar. Det finns därför all anledning att reservera koksgasen för en konstgödselfabrik och i stället besluta att använda masugnsoch LD-gas. Om centerreservationen bygger på den förutsättningen, skulle jag för min del vara beredd att stödja den i en andra omröstning, men jag skulle i så fall vilja ha Birgitta Hambraeus besked på den punkten. Bygger man på de ursprungliga förutsättningarna för ett kraftvärmeverk, skulle masugnsoch LD-gasen nämligen räcka. I så fall är vi med på att man inte ytterligare förlänger behandlingen av detta ärende och låter intressen, vilka de nu är, bromsa ett snabbt beslut. Men det kan kanske Birgitta Hambraeus ge besked om. Herr talman! Jag ansluter mig till Lars-Ove Hagbergs tidigare yrkande om bifall till vpk-förslagen. Låt mig ännu en gång uppmana riksdagens ledamöter att tänka efter när det gäller beslutet om mediumvalsverket. Det är en för Norrbotten mycket angelägen fråga.

Herr talman! När vi i dag debatterar den svenska järnoch stålindustrin, rör vi oss inom en bransch som traditionellt räknas såsom en av landets viktigaste basindustrier. Under senare år har emellertid en klar förändring av själva grundförutsättningarna för industrin ägt rum. Dess konkurrenskraft har påverkats negativt av utvecklingen i vår omvärld. Nationer, för vilka järnoch stålproduktion tidigare varit helt okända begrepp, uppträder nu såsom utomordentligt slagkraftiga konkurrenter på världsmarknaden. Delvis beror det på att dessa nationer har påtagliga fördelar i bl.a. billig arbetskraft och ett starkt utvecklat statsstöd till produktionen. För det enklare handelsstålssortimentet är konkurrensen i dag trots en viss internationell prisförbättring, som ägt rum under det gångna året, ändå så besvärande att vi med den gamla strukturinriktningen och produktionseffektiviteten har att räkna med mycket kännbara besvärligheter. För specialstålet är läget något gynnsammare, men även här är framtiden med oförändrade produktionsbetingelser allvarlig. Det principiella motståndet från privatföretagen mot samordning och statsinflytande fick väl under utvecklingens gång vika inför konstaterandet av att de egna krafterna inte räckte till. Jag syftar här på Gränges och Bergslaget. Utifrån denna sanning tillkom den under en borgerlig regering genomförda fusionen — SSAB - en trepartsallians mellan staten å ena sidan och de två angivna privata stålföretagen å den andra. Samarbetet möjliggjordes genom att ett av de privata företagen stod nära ett ekonomiskt sammanbrott och att det andra säkerligen betraktade sin järnhantering som en plågsam ekonomisk blödarsjuka. Uppgörelsen kom till, och staten gick in som den räddande ängeln. Staten gjorde och kommer att göra de väsentliga ekonomiska prestationerna i det förenade stålföretaget, även om ägandet och vinsten skiftas lika. Vi har från socialdemokratin tidigare kritiserat detta och motionerat om en revision av avtalet på den punkten. Jag behöver i dag inte närmare upprepa argumenten härför, men kritiken och kravet på en avtalsjustering står kvar från vår sida. Ägande och inflytande i företaget skall rimligen avspegla de finansiella insatserna. Argumenten i övrigt återfinns i den socialdemokratiska reservationen 1. I dag gäller det emellertid att genomföra den samordning och strukturplanering som skall göra SSAB till vad man i målsättningen har fastslagit. Det innebär ett modernt och rationellt stålföretag, som väl mäter sig med de mest avancerade europeiska verken. Vi bör helst vara litet bättre, då vår hemmamarknad för denna produktion av kända skäl inte kan mäta sig volymmässigt med konkurrentländernas hemmamarknader i Europa. Hemmamarknadens fördelar med avseende på transportkostnader och kundanpassningär för alla uppenbara. Järnoch stålproduktionen är, som alla vet, extremt kraftslukande. Vi har här en fördel genom den hittills relativt billiga elenergi som vi tar fram ur våra rinnande vatten och våra kärnkraftverk. Det torde uppväga de sannolikt högre arbetskostnader som den svenska järnhanteringen har i förhållande till konkurrentländerna. Den strukturplan som SSAB i samförstånd med de fackliga representanterna har tagit beslut om, kompletterad med generaldirektör Rehnbergs förslag om tidigareläggningar och ytterligare kompletterad med de fackliga representanternas förslag, ligger nu framför oss för ett riksdagsbeslut. Det är en stor kapitaloch investeringsinsats som det här är fråga om. Även de mest fanatiska anhängarna av enskild verksamhet måste erkänna att det belopp det rör sig om här, närmare fem miljarder, kan i denna bransch endast samhället mobilisera och ta ansvar för. Varje strukturrationalisering av denna karaktär — tre tidigare självständiga och av varandra oberoende järnoch stålföretag skall samplaneras och fungera som ett företag — möter vid genomförandet en rad många gånger kontroversiella problem. Det är fråga om sysselsättningen på de skilda orterna. Det rör förändringar av produktionsinriktningen även i de fall då denna haft sekellång tradition bakom sig. Det gäller frågor som rör kommunerna, då företagen i allmänhet haft den storleken att de i stor utsträckning identifierats med den kommun där de befinner sig. Inte minst har naturligtvis de tre orternas jämförelser mellan positiva och negativa verkningar för det som de betraktat som det egna företaget — trots samordningen — spelat en alldeles avgörande roll. Företagsledningarna, de berörda kommunernas representanter och de olika fackliga intressegruppernas företrädare har, medvetna om vad ett misslyckande betyder, till slut blivit eniga. Och den enigheten finns materialiserad i strukturplanen med de kompletteringar som jag tidigare nämnt. Det har varit ganska svåra födslovåndor innan detta dokument blev verklighet. Och jag vill gärna ge ett erkännande för den förmåga att se frågorna i stort som de här berörda intressena har ådagalagt. Jag hyser emellertid — jag vill ha det sagt -- oro för det goda samarbetets fortsättning om riksdagen bryter sönder den slutprodukt jag här talar om. Det kommer inte att skapa hälsa och erforderligt samarbete inom SSAB för framtiden. Vi har konstaterat att regeringens förslag, tyvärr präglat av tveksamhet och passivitet, i vissa avseenden förändrat och försämrat den ursprungliga planen. Här har dess bättre utskottet korrigerat propositionen så att den bättre överensstämmer med den fullständiga planeringen. Jag syftar på investeringen i Borlänge rörande byggplåten, förlängningen på ett år av metallurgin på samma plats, engagemanget i ELRED-processen och naturligtvis mediumverket i Luleå. Det senare vill jag närmare kommentera — det har ju spelat den största rollen i dagens debatt. Utan mediumverk i Luleå får man konstatera att strukturplanen ej innefattar det hänsynstagande till Luleå och Norrbotten — jag inkluderar här icke allenast järnverket utan även Malmbergets gruvor — som är en förutsättning för ett friktionsfritt och gott samarbete mellan de olika landsdelar som är berörda. Det i den socialdemokratiska motionen föreslagna mediumverket skall — som alla nu hört — svara för en produktion om ca 200 000 ton, och det ersätter motsvarande produktion som nu framställs i Domnarvet och finvalsverket i Luleå. Det nya mediumverket, som skall vara ett rationellt och modernt verk, ersätter de gamla produktionsenheterna, som inte svarar mot rationella krav och den kvalitetsproduktion som krävs för att kunna hävda sig i konkurrensen. Utskottet har biträtt förslaget om mediumverkets tillkomst i Luleå och fixerat dess produktionskvantitet till 208 000 ton. Utskottet har vidare slagit fast att denna produktion från mediumverket icke skall inkräkta på eller försvåra verksamheten vid de mellansvenska mindre handelsstålverken, som svarar för samma sortiment, dvs. stångstål. Ett beslut av riksdagen i denna form är givetvis förpliktande för SSAB att efterfölja. Jag har i debatten hört tvivelsmål på den punkten. Men jag menar att utskottets skrivning, som är så konkret och preciserad, måste vara riktgivande för företaget i dess fortsatta produktionsplanering. Det är att underskatta riksdagens betydelse — och riksdagsledamöterna underskattar också sig själva — om de menar att SSAB kan handla oberoende av en klart uttalad mening i den svenska riksdagen. Nu är jag i synnerligen hög grad medveten om att mediumverket i Luleå bland de mindre handelsstålverken har föranlett farhågor för vad man tror skall vara en övermäktig konkurrens. Jag har under det senaste halvåret tillsammans med en grupp riksdagskamrater besökt de mindre handelsstålverken. På plats har vi informerat oss om verkens utrustning, deras rationaliseringsgrad och avsättningsmöjligheter. Vi har fört ingående samtal med företagsledningarna, kommunernas representanter och företrädare för de fackliga intressena. Jag skall inte förneka att oron på sina håll varit påtaglig. Den har varit tämligen ensartad när det gäller företagarsidan. Oron har närmast härlett sig från den uppfattningen att man inte tror på beskedet att verket stannar vid en produktionskapacitet på ca 200 000 ton och i allt väsentligt inskränker sig till att ersätta bortfallen produktion av samma slag som i dag framställs inom SSAB. En del mindre väl genomtänkta skriverier och uttalanden har också satt ryktet i svang om att Luleåverket skall producera både den dubbla och den tredubbla kvantiteten av mediumprodukter mot vad utskottet föreslagit och som jag hoppas riksdagen skall fastställa. Man har i den tidigare debatten talat om att man inte vågar sig på ett beslut om ett mediumverk i Luleå med mindre än att man gör ytterligare marknadsundersökningar. Det har anförts från flera håll — Alf Lövenborg, Filip Johansson och ytterligare någon, att vi i fråga om den här speciella produkten ändå har ett importbehov på 50 96. Där finns ett försäljningsoch produktionsutrymme som vi hitintills inte har kunnat tillvarata men som vi bör inrikta oss på att ta till vara. Jag har all respekt, herr talman, för marknadsundersökningar. Visst skall man göra sådana. De är naturligtvis till hjälp. Men jag tror inte att marknadsundersökningar — i vart fall inte inom det här området — är något slags Skriftens heliga altartavla med sanningens ord. Jag har så många gånger upplevt motsatsen.

Ett halvt år därefter var det definitivt en annan uppfattning om marknadsmöjligheterna. Så snabbt ändrade det sig. Därför säger jag: Visst skall man göra marknadsundersökningar, men det är ingen helig altartavla — i vart fall inte för denna bransch. Jag vill slå fast att den oro som vi mött framför allt på de mellansvenska orterna med de mindre handelsstålverken enligt min uppfattning är obefogad. Har riksdagen sagt ifrån att produktionen skall begränsas till angivet tal i fråga om den produktlinje som konkurrerar med de mellansvenska bruken, är detta, som jag här understrukit, förpliktande för SSAB. En del av tillverkningen, dvs. specifika profiler som det nya mediumverket skall svara för, har dessutom inte någon parallellproduktion vid de mellansvenska verken. Mediumverket finns med i den av de fackliga organisationerna och de fackliga representanterna godtagna strukturplanen. Även de mindre handelsstålverken har i den s.k. referensgruppen till SSAB:s ledning haft möjlighet att följa utvecklingen och acceptera denna. Bakom denna ståndpunkt står vidare Metallindustriarbetareförbundets ledning och det socialdemokratiska partiet — detta har konfirmerats i vår partimotion. Ett beslut av riksdagen i samma riktning är bindande intill dess riksdagen fattar ett annat beslut. Vi har på våra resor funnit ett positivt intresse hos de mellansvenska handelsstålverken för att få en produktionssamverkan med SSAB. Regeringen har tyvärr väjt undan för denna riktiga tanke, hänvisande till att man tror sig se en viss förbättring i priser och avsättningsmöjligheter för handelsstålet, och då kan de enligt regeringen vänta. Detta är säkerligen fel tänkt. Den tillfälliga förbättring vi kunnat avläsa under det senaste året är enligt min mening ännu inte tillräckligt befäst för att den skall kunna ge erforderlig finansiell styrka för företagen på längre sikt. Det torde också vara klokt att räkna med att vi i det längre perspektivet har att möta svårigheter och skärpt konkurrens på området. Gör vi ingenting nu, föreligger stor risk att vi kommer för sent ur startgroparna. När vi har en positiv reaktion från företagen i dag, bör ideologiska och principiella föreställningar inte hindra regeringen från att ta initiativ i den av mig rekommenderade riktningen. Jag uppmanar regeringen att utan dröjsmål ta fatt på det av Arne Geijer framlagda förslaget om samordning mellan SSAB och de mindre handelsstålverken. Jag uppmanar regeringen att sätta i gång med seriösa och konkreta förhandlingar för att åstadkomma den gemensamma ledning och samverkan inom handelsstålproduktionen som framstår som alltmer ofrånkomlig. De anställdai de mindre handelsstålverken kommer sannolikt att känna sig lugnare för framtiden efter en genomförd ägarsamverkan med SSAB. Den skapar dessutom förutsättningar för en överspännande, enhetlig och framåtsyftande planering för handelsstålindustrin. Vi har på våra resor funnit att denna väsentliga tanke omfattas inte bara av de anställda utan tas emot positivt även av de ansvariga företagsledningarna i de mindre handelsstålverken. Om regeringens intresse för handelsstålverkens samverkan är svalt, så synes det mig vara ännu mera markerat i fråga om specialstålverken. Här har vi avläst en bättre prisoch avsättningssituation på senare tid, även på exportmarknaden, och det är som bekant på specialstålets område som vi har en export som är värd att tala om. På senaste tiden har specialstålindustrin, medveten om utvecklingens krav, självmant sökt sig till en viss samverkan. Fusioner mellan olika företag har genomförts, allt för att de skall kunna hävda sig bättre i konkurrensen. Jag kan erinra om hur en stor del av den rostfria tillverkningen gått ihop genom samordningen mellan Gränges Nyby och Uddeholm. Det gäller dock inte hela den rostfria tillverkning vi har i landet. Liknande diskussioner pågår mellan Sandvik och Uddeholm beträffande bandtillverkningen. Men problemet upphör inte genom en överenskommelse mellan Sandvik och Uddeholm. Även om dessa bilaterala uppgörelser är positiva från synpunkten att de stärker konkurrensen, är de otillfredsställande från en annan synpunkt. Man saknar den översyn och totala planering för specialstålindustrin som borde vara en given förutsättning. Nu kan regeringen aldrig komma ifrån sitt ansvar beträffande sysselsättningen och de sociala konsekvenser som kan aktualiseras i det bland företagen pågående fusioneringsarbetet och dess sekundära verkningar på andra håll. Det blir en svårare uppgift att klara detta på ett tillfredsställande sätt, därest regeringen underlåter att skaffa sig överblick över hela fältet. Att bara stå till tjänst med lån och krediter i den takt som företagarna själva aktualiserar och genomför fusioneringarna är under inga förhållanden tillfredsställande. Jag vill rekommendera regeringen att ta sig ur sitt passiva betraktelsesätt och gå in och ange program och slutmål för specialstålindustrins utbyggnad och bestånd i vårt land. Den mellansvenska handelsoch specialstålindustrin har också sin kontaktyta med gruvhanteringen, i första hand i fråga om de mellansvenska gruvorna. Den utbyggnad som sker i Oxelösund med ett andra sinterband kompenserar en del av bortfallet i Grängesbergsgruvorna i anledning av att den malmbaserade metallurgin nu skall koncentreras till Luleå och Oxelösund. Nu finns det tankar och idéer om nya utvecklingslinjer, baserade på de mellansvenska gruvornas tillgångar. Gruvindustriarbetareförbundet har här aktualiserat en rad uppslag, som det finns all anledning att ta allvarligt på. Socialdemokratin har i motionen 1508 understrukit vikten av att de pågående försöken i Stråssa för framställning av järnsvamp och järnpulver fortsätter. Tidigare beslutade masugnsförsök med den speciella s.k. GP kulan bör enligt vår mening fullföljas. Utskottet redovisar att Gruvindustriarbetareförbundet och Metallindustriarbetareförbundet tillsammans med socialdemokraterna gått i författning om att arbeta fram ett program för mellansvensk gruvindustri i samband med en plan för specialstålindustrins behov av gruvornas produktion. Utskottet rekommenderar regeringen att likaså genom en utredning granska och föreslå lämpliga åtgärder på det här berörda området. Vi hälsar med tillfredsställelse att detta kommer till stånd. Med här angivna aktiviteter bör problemen kunna klarläggas och erforderliga åtgärder föreslås och genomföras. En bransch som har sin direkta anknytning till vad vi här diskuterar är järn-, ståloch metallgjuterierna. Den kraftiga tillbakagången inom denna bransch som vi kunnat avläsa under senare år och risken för att vi så småningom kommer i ett alltför starkt beroende av importen när det gäller denna för hela metallindustrin så viktiga produktion ger oss anledning att ställa kravet att regeringen utan dröjsmål utarbetar en plan för branschens bestånd och vidareutveckling. Branschens volymmässiga tillbakagång har gått så snabbt att regeringen inte längre kan stå vid sidan om och bara bevittna en fortsatt negativ utveckling. Herr talman! Jag har velat ta kammarens tid i anspråk för dessa mera principiella och överspännande synpunkter på det område som omfattar järn-, ståloch gruvindustrin. De mera detaljbetonade frågorna och framför allt de mera lokalbetonade synpunkterna har sina företrädare i dagens debatt. Det avgörande för oss alla är emellertid att dessa sekelgamla nationella basnäringar under utvecklingens gång nu ställts inför tidigare ej kända och utomordentligt allvarliga problem. Vi kan se oss omkring i världen, och vi finner att vi delar den situationen med de flesta avancerade och traditionella industriländer. Vi finner också, med all respekt för de enskilda företagarna på området, att deras egna krafter ej är nog för att garantera näringens framtid. Det framstår klart, i varje fall för mig, att den nation som vill bevara sin järnoch stålindustri, och vad gäller vårt land också gruvhanteringen, blir tvingad att ingripa och ställa upp med samhällets resurser. Under dessa —- jag betraktar dem som ganska givna — förutsättningar blir den logiska slutsatsen, framför allt då samhället får ta så stor del av kostnaderna, att samhället också skaffar sig rätten att leda och planera och inte inskränker sig till att betala och hålla sig i bakgrunden. Jag erinrar än en gång om att situationen i dag är sådan att också de enskilda företagarna i branschen börjar inse detta. Det bör således finnas gehör för att gå från ord till handling, och regeringen har att som exekutivt organ ta ansvaret för att så sker. Jag är övertygad om att det är nationell enighet om att järnoch stålhanteringen och gruvdriften i vårt land med våra gemensamma krafter skall klaras också för framtiden. Herr talman! Låt mig innan jag lämnar talarstolen göra ytterligare en liten kommentar i anledning av den förda debatten. Jag har av vissa inlägg i debatten funnit att det underförstått finns en kritik emot SSAB och dess ledning. Den har gällt dels strukturplanen, dels SSAB-ledningens hanterande av sitt viktiga och ansvarsfulla område. Jag är beredd att utan reservation säga att ledningen har haft en utomordentligt svår arbetsuppgift när det gäller att ta fatt på och leda vidare en näring av det format som det här är fråga om och under ganska bekymmersamma utsikter på marknaden samtidigt som man haft kravet på att denna enorma strukturrationalisering skall genomföras. Det har varit ett utomordentligt påfrestande arbete. Det får naturligtvis lösas steg för steg. Första steget togs med den här produktionsplanen som vi diskuterar i dag. Jag räknar med att ett andra steg ligger nära i tiden, nämligen samordningen mellan SSAB och de mindre handelsstålverken för att få det hela under en gemensam ledning och bedömning. Jag vill också understryka, att när riksdagen har dragit upp riktlinjerna så långt som riksdagen anser sig ha anledning att göra, bör man sedan med förtroende kunna lägga det fortsatta arbetet i bestyrelsen hos SSAB. Jag menar att man kan göra det därför att vi ju i SSAB har ett fackligt inslag. Där sitter representanter för de olika fackliga organisationerna i styrelsen. De har tagit medansvar på ett utomordentligt intensivt sätt, och ett väldigt utredningsarbete har utförts av de fackliga representanterna när det gäller den strukturplan som vi dag behandlar. De representerar en sakkunskap som man sannerligen inte skall underkänna. Riksdagen kan således inte underkänna den fackliga representationen i SSAB:s styrelse. Bakom finns också en referensgrupp med en ännu större facklig representation för de olika orterna i landet, och på denna kan den mera interna representationen i styrelsen falla tillbaka. Vi kan alltså inte underkänna deras sakkunskap, och förmodligen finns det inte heller någon anledning att göra det. Jag vill sluta med detta, herr talman. Vi har, enligt min mening, skaffat oss den insikt i och det inflytande över SSAB:s ledning som är erforderlig. I den mån riksdagen har behov av att fixera gränser och förutsättningar för SSAB:s arbete är det riksdagen obetaget att göra detta. Det utskottsbetänkande som vi i dag behandlar innebär en del av dessa fixeringar, bl. .a — jag har funnit det i debatten — den avgörande frågeställningen om mediumvalsverket i Luleå, dess omfattning och dess situation i förhållande till de mellansvenska handelsstålverken.

Herr talman! Jag tillät mig betvivla det helt betryggande i den formulering om mediumvalsverket som finns i utskottets betänkande s. 21. Det står nämligen att projekteringen bör påbörjas snarast. Gunnar Sträng tycker att det inte finns någon anledning att vara bekymrad och säger att man måste lita på att det är betryggande. Jag hoppas att han har rätt i denna fromma kolartro. Tidigare intrigmakeri, inte minst när det gäller den här branschen, gör att man kan känna en viss oro över varje tänjbar formulering. Jag vill i sammanhanget erinra om löftet om 2 300 nya jobb till Luleå bara man fick fullmakt att mörda Stålverk 80. Löftet har ju fortfarande inte infriats, trots att det finns i riksdagens dokument. Sedan tog Gunnar Sträng upp frågan om importen. Det är en viktig fråga, och det finns inga större motsättningar i vårt tänkande på den punkten. Redan tidigare har det sagts att vi importerar nästan 50 96 av det stål som förbrukas i vårt land. Man måste verkligen fråga sig: Är detta nödvändigt? En ändring av proportionerna på det här området skulle betyda tusentals nya jobb inom svensk järnhantering. Det kan inte vara normalt att man skall importera ca 55 96 av det stål som används inom landet. När det gäller tunnplåt är importen ca 70 926 och för s.k. vitplåt, som används till hushållsmaskiner m.m., handlar det om 100 926. Tar man detta i beaktande kan man räkna med att det kan skapas tiotusentals framtidsjobb om man bara vill gå in för en planmässig produktutveckling. Här handlar det också om bestämda åtgärder vad gäller importen. Jag frågar: Vad vill socialdemokraterna göra för att ändra på de proportioner som nu finns? Jag vill sluta med att åter upprepa den fråga som jag ställde till Olof Palme för tre veckor sedan, som jag ställt till Ingvar Svanberg i den här debatten och nu vill ställa till Gunnar Sträng: Om ni återkommer till regeringsmakten — vilket jag hoppas av flera skäl — hur blir det då med Stålverk 80? Tar ni fram och dammar av planerna och sätter det hela i verket? Jag betraktar fortfarande detta som Norrbottens stora chans till full sysselsättning och utveckling.

Herr talman! Jag begärde ordet, eftersom jag jobbar i ett av de företag som här drabbas. Eftersom jag är aktiv i en fackförening där, har jag kunnat märka att Gunnar Sträng har haft sin hand vilande över den stålpolitik som formats. Det ger mig anledning till några funderingar. Vid föregående års debatt sade Gunnar Sträng att de traditionella vinstmaximeringsprinciperna skulle få ge vika, åtminstone litet grand, för ansvaret för de anställda och samhällets krav. Det var 1978. Nu kan vi avläsa resultatet av SSAB-ledningens arbete. Gunnar Sträng är inte helt ovetande om att det uppdrag man har innebär att man skall försöka följa konsortieavtalets affärsmässiga och företagsekonomiska principer. Det är innebörden i riksdagsbeslutet från den 6 april 1978 om företagsekonomiska utgångspunkter. Det är alltså vad företaget har att utgå från. Oroar det då inte Gunnar Sträng, som inte är helt maktlös i de här frågorna, att SSAB bedriver en sådan hänsynslös rationaliseringspolitik och strukturomvandling i dag — med planer på bildande av dotterbolag med resultatansvar och vad därmed följer? Gunnar Sträng sade att SSAB-ledningen har ett svårt arbete, men kanske har man gjort det extra svårt — utifrån arbetarrörelsens synpunkt — genom att inte ge ledningen bestämda direktiv om samhällsansvar, om samhällets ekonomiska ansvar för människorna. De punkterna spökar ju överallt. Är det så att Gunnar Sträng och socialdemokratin i övrigt är för den princip om ohämmad vinstmaximering som SSAB-ledningen talar för, och skall vi låta ledningen fortsätta att arbeta efter den, ja, i så fall kan vi drabbas av än värre bakslag. Sedan bara några ord till om representanter. Jag tillhör en fackförening som inte på något medlemsmöte har beslutat att säga att malmmetallurgin i Domnarvet inte skall vara kvar. Däremot har andra representanter, som deltagit i det stora medbestämmandearbetet, skrivit på. Detta är medbestämmandets form i dag — medlemmarna på lägsta nivå har inte tagit detta beslut! Så sent som på det senaste årsmötet uttalade man att man vill ha sin malmmetallurgi kvar. Det är verkligheten för dem som kämpar — det bör man känna till då man talar om fackliga representanter och fackligt inflytande. Det är med den utgångspunkten man skall se kampen, som fortsätter för malmmetallurgi i Domnarvet. Min fråga är: Är det verkligen SAP:s mening att SSAB-ledningen skall få fritt fram för sina företagsekonomiska principer och vinstmaximeringsprin

Herr talman! Alf Lövenborg ville ha ett besked av mig om vad man skall göra för att få en större avsättning på den svenska marknaden av svensktillverkade handelsstålprodukter än vad vi har i dag. Ja, det finns väl egentligen ingen annan väg än den som SSAB har stakat ut, nämligen att rationalisera produktionen och att arbeta från den utgångspunkten att man skall bli mera konkurrenskraftig. Hela den väldiga satsningen på 5 miljarder inom handelsstålsbranschen innebär inte att vi bara ger ut dessa pengar och att det sedan får bli som det blir. Målsättningen är, som jag sade i mitt första inlägg, att vår produktion skall vara väl jämförbar vid en företagsekonomisk bedömning med den som de bästa handelsstålverken i Europa har. Jag tycker att det är en riktig målsättning, och den har man att arbeta efter. En av förutsättningarna för att kunna utöka vår egen marknad är vidare en bättre fart i bostadsbyggandet och i byggandet över huvud taget, bl.a. inom näringslivet. Handelsstålproduktionen är exklusivt inriktad på det avsättningsområde som den svenska byggnadsmarknaden utgör. Det är vad jag helt kort kan svara herr Lövenborg på den punkten. Alf Lövenborg frågar vidare vad vi efter en eventuell valseger skall göra när det gäller Stålverk 80. Jag vill först säga att vi än så länge bara kan spekulera om utgången av höstens val. Jag har aldrig varit särdeles intresserad av att redovisa vilka åtgärder vi skall vidta efter det att vi fått de möjligheter som en valseger ger. Jag ser problemet så att det först gäller att komma i maktoch beslutsposition och att man sedan får dra upp linjerna för vad som skall göras. Jag har dock till en radioreporter i Luleå sagt att Stålverk 80-engagemanget inte är utmönstrat ur socialdemokratins tankevärld. Men det vore fel av mig att säga att jag tror att det ligger så till att det första man skulle göra inom socialdemokratin för den händelse att man får beslutsoch maktbefogenheter vore att sätta spaden i marken och börja gräva för Stålverk 80. Projektet finns kvar i vår begreppsvärld, men man kommer inte att kunna genomföra det omgående. Herr Lövenborg får nöja sig med det beskedet. Lars-Ove Hagberg ställde ett par frågor, som jag får vänta med att besvara till mitt nästa inlägg.

Herr talman! Jag vill säga till herr Gunnar Sträng att man när det gäller Stålverk 80 inte blev särskilt mycket gladare över den senaste repliken. Det dunkelt sagda är ju det dunkelt tänkta, och jag tycker att det präglar inställningen till Stålverk 80-projektet. Vi är envisa på denna punkt, eftersom vi ser det som en viktig del i en statlig stålpolitik. Det är Norrbottens chans att någonsin bryta sig ur den koloniala rollen och vända avvecklingen till utveckling. Om Stålverk 80-projektet hade fått fortsätta och inte hade likviderats genom det motstånd som restes från borgerligt och storkapitalistiskt håll, skulle det redan under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet ha givit en sysselsättningseffekt motsvarande 3 000 manår och ha inneburit en inflyttning till Luleå av 7 000 personer. Det är med bitterhet man konstaterar detta i ett län där det behövs närmare 30 000 nya jobb. I fråga om de framtida avsättningsmöjligheterna råder det kanske inga delade meningar om att de måste tryggas genom en offensiv stålpolitik och genom begränsning av importen, men jag skulle vilja ge den socialdemokratiska riksdagsgruppen ytterligare ett litet tips i detta sammanhang. Det finns ju också marknader utanför vårt land. Vi har i många sammanhang sagt att man måste förändra handelspolitiken i riktning mot de krisfria, socialistiska länderna. Jag vill fästa uppmärksamheten på en artikel i SSAB:s personaltidning nr 13/1978, där man skriver om den glömda ståljätten i Sovjetunionen och där Sveriges vetenskapligt-tekniska attaché i Moskva i en intervju betonar att ”Sovjets behov av stål är i det närmaste omättligt”. Sovjetunionen importerar nu handelsstål i form av förädlade stålprodukter, framför allt rör och grovplåt i enorma mängder. Där finns naturligtvis också möjlighet att få avsättning för de stålprodukter som framställs i Sverige — men med en annan handelspolitik.

Herr talman! Jag skulle också vilja erinra om en punkt som har kommit bort. Jag har nämnt det för Birgitta Hambraeus tidigare i dag. Fackföreningarna och deras representanter på platsen har gjort ett utomordentligt arbete, som Gunnar Sträng nämnde. Jag vet att de har gjort ett enormt bra arbete, men vilka var deras förutsättningar? Jo, de hade i botten två beslut, dels konsortieavtalet, dels beslutet i riksdagen i april, för att arbeta fram en strukturplan, som skapade motsättningar. Var det en verkligt god förutsättning för de fackliga representanterna att få fram alla sina viktiga krav och synpunkter? Mitt intryck är att så icke var fallet. Därför har resultatet blivit en dålig strukturplan för sysselsättningen och för de här regionerna. Vad syftar vi egentligen till? Syftar vi bara till en räddning i nuläget? Eller syftar vi verkligen till en framtida stålpolitik, som kan rädda regionerna runt om? I så fall borde vi ha satsat på den integrerade produktionen, som företrädes av en av de tre parterna i strukturförhandlingarna, nämligen den fackförening som jag tillhörde. I så fall hade Luleå, Domnarvet och Oxelösund i det här läget haft mycket bättre utgångspunkter i strukturplanen. Men såvitt jag har förstått har den socialdemokratiska ledningen icke ställt upp på denna integrerade produktion. En av de stora fackföreningarna drev frågan under lång tid, men i slutänden fick fackföreningens representant ge sig under de rådande förutsättningarna. Därför reser sig frågan: Är det stordriften man är ute efter, som i dag har blivit SSAB:s mönster? Den viktiga frågan är i dag: Är det så att SSAB:s ledning skall ha de här möjligheterna att manipulera med dotterföretag, med vinstmaximering, med företagsamhet, som man uppenbarligen gör med de här besluten? Om man inte är överens om detta, är det då inte dags att upphäva konsortieavtalet? Jag finner ingenting av det i reservationen 1. Jag har läst den flera gånger. Ingenting av de här utgångspunkterna och principerna finns med i den socialdemokratiska reservationen 1.

Herr talman! Det är så här i livet att det inte bara är fråga om att välja mellan vitt och svart. Man tvingas i den praktiska verkligheten att ta hänsyn till både det vita och det svarta. Vi lever i en ekonomi där man aldrig kan komma ifrån begreppet räntabilitet och inte heller begreppet vinst. Däremot vill jag inte ansluta mig till dem som säger att den absolut maximala vinsten vid varje tillfälle är det enda rätta. Med den ekonomi vi lever i krävs det en kompromiss mellan räntabilitet och vinst och det samhällsansvar som man i det här speciella fallet har tvingats att ta med hänsyn till de anställda, till bygden och till orten. Så mycket vågar jag hävda som att SSAB under den mycket krävande period av omställning som det tvingats ta itu med och arbeta under, har tagit vederbörlig hänsyn till sitt sociala ansvar. Jag tror ingen kan anklaga SSAB för att inte ha haft blicken öppen för detta. Sedan kommer herr Hagberg tillbaka till att medlemmarna i hans fackförening inte gillade strukturplanen.

Det är en gammal god facklig regel, som man inte kan och inte heller skall ändra på. Därför förstår jag inte herr Hagbergs inlägg över huvud taget. Sedan är det också så att den strukturplan som man har arbetat fram har även representanterna från Domnarvet givit sin accept till. Den har också accepterats av representanterna från Luleå, och den har accepterats av representanterna från Oxelösund. I sista hand har Metallindustriarbetareförbundet, som har att bevaka alla orternas intressen, också accepterat strukturplanen. Från de förutsättningarna är det, om man resonerar från fackliga utgångspunkter, alldeles överflödigt att tala om att inte alla tycker så. Det fanns ändå, som herr Hagberg säger, en grupp i Domnarvet som inte gillade detta, men sådant händer i den fackliga verksamheten; så har det alltid varit och så kommer det att bli.

Herr talman! Jag vill gärna börja med att instämma i mycket av det som Gunnar Sträng sade i avslutningen av sitt inlägg. Jag instämmer gärna i de lovord han ägnade SSAB-ledningen för det mycket svåra och maktpåliggande arbetet. Med den inställningen skulle det f. ö. vara naturligt om man på socialdemokratiskt håll lyssnade mer till denna lednings rekommendationer än vad man i det här ärendet har visat sig göra. Gunnar Sträng sade också att det för denna industri föreligger utomordentligt allvarliga och tidigare delvis inte kända problem, problem som får den innebörden och konsekvensen att de berörda företagen inte på egen hand kan klara upp dem. Detta är förvisso sant, och de två senaste regeringarna har i hög grad dragit slutsatserna av detta förhållande. Som Gunnar Sträng vidare sade har man satsat resp. satsar 5 miljarder kronor. Det är den klart största satsning på den här näringsgrenen som har gjorts i detta land. Jag talar då om verklighet och fakta, inte om grandiosa och ej förverkligade planer.

Det har alltså under de senaste åren gjorts mycket stora ekonomiska insatser för att skapa ett SSAB som på 1980-talet skall kunna bli ett handelsstålverk av bästa europeiska klass. För att lyckas med det krävs det emellertid, såsom vi alla vet, omfattande strukturförändringar, och företaget har i den i fjol antagna strukturplanen redovisat dessa sina planer. Det är knappast möjligt för regering och riksdag att bedöma alla de affärsmässiga idéer som planen grundar sig på — det är och måste i första hand vara en uppgift för företaget. Men i vissa avseenden skulle framför allt de sysselsättningsmässiga konsekvenserna bli sådana att de måste mötas med samhälleliga insatser. Vi har ansett att det så långt det är möjligt bör ske genom tidigareläggningar av sådana offensiva investeringar som SSAB annars skulle ha genomfört först under senare delen av strukturplaneringen. Glädjande nog har utskottet i allt väsentligt delat den bedömningen. Utöver de punkter — och det är det stora flertalet — där utskottet föreslår bifall till propositionens förslag finns det några frågor, där vi inte i sak har någon annan mening än utskottet men där vi ändå av olika skäl avstått från att i propositionen framlägga konkreta förslag. Det gäller bl.a. de utredningspengar som utskottet vill anvisa till den s.k. ELRED-processen, och det gäller det föreslagna strukturlånet till en plastbeläggningslinje i Borlänge. Gunnar Sträng sade i sitt anförande att det här är riktiga och viktiga kompletteringar till propositionen för att det hela skall hänga ihop som en bra helhet. Ja, vi anser inte att det är något fel på dessa satsningar, men vi kan inte inse att riksdagen behöver fatta beslut om och anslå pengar till små satsningar, som ett mångmiljardföretag rimligen kan göra av egen kraft, om de bedöms vara väsentliga. Den ekonomiskt sett största av de här båda sakerna är plastbeläggningslinjen i Borlänge. Det är fråga om en investering på 17 milj.kr., som SSAB beräknar skulle ge en resultatförbättring med 8 milj.kr. per år, alltså en nästan 50-procentig avkastning. Om ett mycket stort företag överväger en liten investering, som betalar igen sig på drygt två år, är det svårt att inse varför staten skall gå in och för det ändamålet ge extra pengar utöver de miljarder man redan satsat. Vi vill överlåta till företaget att självt bedöma och med egna medel genomföra ett så lönsamt projekt. Också i ett annat avseende tycker vi att utskottet i onödan föreslår riksdagen att fatta ett beslut —-man slår in öppna dörrar. Det gäller kravet på en utredning om de mellansvenska gruvorna. Det finns ju en mellansvensk gruvdelegation — den tillkallades av min företrädare. Delegationen består av representanter för de anställda, för företagen och för de berörda statliga myndigheterna. Den arbetar sedan drygt ett halvår och kommer med ett betänkande i höst, ett betänkande som bl.a. kommer att behandla just de frågor som utskottet vill ha en särskild utredning om. Det är svårt att inse meningen med två parallella utredningar. På en punkt har vi — något som förvisso framgått av denna debatt — delade meningar. Det gäller förslaget om ett nytt mediumvalsverk i Luleå. Vi har självfallet inte för all framtid avvisat tanken på ett mediumvalsverk. Men enligt alla de bedömningar som vi har tagit fram finns det inom detta produktionsavsnitt en stor överkapacitet i Sverige och en stagnerande marknad. Att i det läget — utan någon föregående marknadsundersökning, som eventuellt kan visa att det trots allt finns marknadsförutsättningar — anvisa pengar till en utbyggnad tycker vi är orimligt. Det bör framhållas att den bedömningen delas av SSAB:s styrelse, som i en skrivelse till näringsutskottet klargjort att man inte anser att mediumvalsverket är företagsekonomiskt motiverat. Man kräver därför bidrag till investeringskostnaden för att bygga det. Utskottet uppger att man genom att lägga ned två äldre valsverk och i stället bygga detta mediumvalsverk i Luleå inte förändrar kapacitetsförhållandena. Det är knappast ett korrekt påstående. Det planerade mediumvalsverket på 208 000 ton skulle innebära en kapacitetsökning på över 40 000 ton, dvs. 25 96. Då blir det ändå ett mediumvalsverk som icke uppförs i en driftekonomiskt optimal storlek, som SSAB har klargjort ligger på mellan 500 000 och 600 000 ton. Det är den storlek man på kontinenten bygger kontinuerliga verk för denna typ av produkter i, och det är den storlek som i och för sig skulle ge den bästa tillverkningsekonomin men för stor produktionskvantitet. Den av stagnation och överkapacitet kännetecknade marknaden tål, enligt vår bedömning, under den närmaste tiden inte ens den första reducerade etappen på 208 000 ton. Det går inte att komma ifrån att byggandet av detta mediumvalsverk både faktiskt och psykologiskt skulle innebära ett hot mot de mindre verken. Utbyggnaden förutsätter att man lyckas exportera stora kvantiteter. Lyckas man inte med detta — och de flesta bedömare, bl.a. handelsstålutredningen, är pessimistiska på den punkten — är det uppenbart att verket kommer att direkt konkurrera med de mindre verken. Det står i så fall i strid med de krav som riksdagen ställde när SSAB bildades. Herr talman! Jag ser att min tid strax är ute. Låt mig därför i detta sammanhang nöja mig med konstaterandet att det vore fel att i dag för all framtid avvisa möjligheten att bygga ett mediumvalsverk i Luleå. Men det vore lika fel att inte låta ett eventuellt beslut föregås av en ordentlig marknadsundersökning, där också de mindre verken får delta.
Herr talman! Industriminister Huss har gjort sig känd för att vara en av de mest negativa till en satsning på SSAB. Han t.o.m. prutade i Bertil Rehnbergs mycket magra paket. Man kan verkligen fråga sig vad framtiden skall ge med en sådan inriktning av politiken. Jag har tidigare frågat utskottets talesman, men industriministern kanske är en lämplig man att svara på frågan:Är det en vettig politik som SSAB nu tänker ge sig in på, när man delar upp företaget i olika enheter? Är det detta som kallas de fria marknadsenheterna? Är det detta som skall ge den stora konkurrenskraften och slå ut andra delar — kanske även inom företaget? Eller finns det någon möjlighet att i detta företag ta ett gemensamt ansvar för olika enheter? Vilken utvecklingsväg skall SSAB följa, och vad är industriministerns mening om detta? Jag tror att detta är mycket viktiga frågor att få svar på. Frågan om ett mediumvalsverk är egentligen en marginalfråga. Den stora frågan är vad man i övrigt satsar på inom svensk stålindustri. Och för Luleås del skulle detta verk inte ge särskilt många jobb, även om det skulle vara en ersättning för finvalsverket. Men det finns andra projekt att satsa offensivt på. Men det vägrar man att göra. Man vägrar att inrätta svensk stålindustri så att vi får en bred tillverkning även inom de verk som det nu handlar om. Man är mycket rädd om den fartsatta existensen av järnverk i Boxholm och Smedjebacken. Då undrar jag vilka garantier regeringen och industriministern har för att dessa verk inte drabbas i alla fall. Vad är det som utgör säkerheten för en marknad för Boxholms och Smedjebackens järnverk, när vi i detta land har en så oerhört liberal frihandelspolitik, som inte ett dugg hindrar att järnverken på dessa orter kan slås ut? Är inte detta fråga om en eftergivenhetens politik? Det är ju inget alternativ att bara säga nej. Frågan är ju vad man planerar för marknad i detta land — avsättning på hemmamarknaden måste ju vara garantin. Vi vill ha ett mediumvalsverk för vilket vi direkt kan säga att det finns en ny marknad, som kan skapas i vårt land. Detta har med industripolitiken att göra.
Herr talman! Industriministern meddelade oss att SSAB begär bidrag för att bygga ett mediumvalsverk för en kapacitet av 200 000 ton i Luleå. Han tar det som intäkt för att det är en ekonomiskt dålig företagsenhet som där kommer till stånd. Den kan inte segla av egen kraft fram över haven. Jag ber att få framföra tilll industriministern att siffran 600 000 ton, som han nämnde, tror jag inte att SSAB i sina vildaste funderingar har ställt upp som någon målsättning för ett ekonomiskt drivet mediumvalsverk. Om jag inte missminner mig på den här punkten har man talat om 300 000 eller 350 000 ton. Det är möjligt att ett sådant verk ger bättre vinst än vad ett 200 000 tons verk ger, men det utesluter inte att verket på 200 000 ton går runt och går ihop. Jag vågar säga detta därför att både i Smedjebacken — utbyggnaden där sker förresten också med statsbidrag — och i Boxholm har man en mediumkapacitet på ungefär 85 000 ton. Jag är alldeles övertygad om att varken Ratos eller Iggesund skulle fortsätta med sin produktion av mediumprodukter, om det skulle vara en solklart förlustbringande verksamhet som alltså inte går ihop och som de inte tror på för framtiden. Men kom ihåg att där är produktionen 85 000 ton och att den fortsätter som en integrerande del i verksamheten. Då bör ju rimligtvis en produktion på 200 000 ton i ett modernt verk ha rätt goda utsikter att gå runt, som man brukar uttrycka det.
Herr talman! Ja, men man får ju ändå, Gunnar Sträng, göra skillnad mellan nya och gamla verks lönsamhetsmöjligheter. De mindre handelsstålverk som Gunnar Sträng åberopar och som trots en betydligt mindre kapacitet än den vi här talar om ändå f. n. går ihop och också i allmänhet ger ett klart överskott är gamla verk, där investeringarna gjordes för länge sedan och kostnaderna ofta är avskrivna. Här handlar det om en nyinvestering. Jag sade aldrig att det var en målsättning för SSAB att anlägga ett verk med 600 000 tons produktionskapacitet. Jag sade att SSAB har angivit att det är den tillverkningsmässigt optimala storleken och den som man bedömer vara den rätta för de här produkttyperna på kontinenten. Jag sade inte att man strävar efter att bygga ett sådant. Det finns, som jag också sade, inte marknadsutrymme för det. Likväl kunde jag ha sagt mer, för i Svenskt Stål, personaltidning för företaget, talas om etapp 1 på 208 000 ton, etapp 2 på 350 000 ton och etapp 3 på 500 000 ton för att nå upp till optimal storlek. Men jag påstår inte att det nu finns planer åt det hållet.

Herr talman! Jag hälsar med tillfredsställelse att industriministern inte tar allvarligt på siffran 600 000 ton, som har cirkulerat i dagspressen. När man vill skrämma upp intressena i Mellansverige har den siffran anförts. Den har inte någon företagsmässig auktorisation från SSAB. Där har man talat om väsentligt blygsammare produktionskapacitet. Men jag kommer tillbaka till detta att även ett verk med produktionskapaciteten 200 000 ton bör kunna ge en rimlig ekonomi, när de andra verken som inte ens når upp till hälften av denna kapacitet går ihop. Man är inte så filantropisk att man skulle driva verksamheten i Smedjebacken och Boxholm om de vore klara förlustkällor. Då kan man säga att det här gäller andra investeringskostnader — de är kanske i långa stycken avskrivna — och att det är därför man kan driva verksamheten billigare. Men sett i det längre perspektivet är det ju bara en fråga om perioderna. De gamla verken klarar sig inte såsom gamla verk alltför länge utan måste ersättas med nya. Det pågår även i Smedjebacken f. n. en ganska kraftig nyinvestering, som man gör med den utgångspunkten att det hela skall vara företagsekonomiskt försvarbart. Första året kommer en investeringskostnad att framstå såsom mycket hög. I tidens förlängning framstår den såsom betydligt lägre. Priserna kommer att representera en genomsnittlig trend i den här utvecklingen. — Jag har velat göra detta tillägg till industriministerns värdering när han jämförde de gamla investeringskostnaderna i de små handelsstålverken med investeringskostnaderna i de eventuella nya stålverken.
Herr talman! Jag noterar att landets industriminister trots att han har taletid kvar inte anser sig behöva svara på en av de mera centrala frågorna, nämligen: Hur skall ledningen för Svenskt Stål AB handha sitt företagsekonomiska ansvar? Industriministern behagar inte svara på den frågan. Han tar bara upp en fråga, som han tycker är intressant. Men i den fråga som får än större konsekvenser för de anställda i Svenskt Stål AB, nämligen hur man handskas med de pengar man får och hur man i fortsättningen rationaliserar, har inte landets industriminister någon mening. Borde han inte ha en uppfattning om huruvida det skall vara fritt fram för SSAB att anta de riktlinjer som har signalerats? Säger industriministern ifrån att vi inte skall stycka upp ett bolag på det här sättet? Industriminister Huss talade om vilka olika etapper och utvecklingsskeden ett mediumvalsverk kan ha, och sedan talade han om den fria konkurrensen och marknaden. Det visar hur väl vi behöver planera vår industri, totalt över hela linjen, och avskaffa den anarki i planeringen som det innebär att det sitter ett litet verk här och ett där och planerar. Det behövs en samordning för att se vilken produktionskapacitet vi behöver i vilket läge. Sedan bara en sakupplysning till kammaren. Fackets medlemmar i Domnarvets Jernverk har inte på medlemsmöte fattat beslut om att metallurgin skall läggas ned. Däremot har representanter för facket skrivit under ett sådant beslut. Det finns f. d. finansministrar som vet varför de har skrivit under.
Herr talman! Till Lars-Ove Hagberg vill jag säga att SSAB-ledningens främsta mål måste vara att segt och ihärdigt arbeta för att utveckla SSAB till ett på lång sikt slagkraftigt och konkurrensdugligt företag. Sedan måste det tas också andra hänsyn. Och det görs. Hela denna proposition och hela denna debatt handlar ju om stora satsningar i sådana syften. Till Gunnar Sträng vill jag säga att det ligger mycket i de invändningar han gjorde beträffande förräntning av gamla och nya verk. Men man kommer icke ifrån att när de små verken lämnar ett överskott, så är det med nu gjorda investeringar. Men det är sant att ett av dem f. n. investerar ungefär 90 milj.kr. Det är mycket angeläget att det inte dekourageras i sina ansträngningar. Låt mig också säga att det råder en annan skillnad mellan ett tänkt nytt stort verk och de små, nämligen att de senare till stor del arbetar i särskilda nischer; det finns också på stålområdet ett visst utrymme för låt mig kalla det beställningsskrädderi. Det kan ett stort verk inte ägna sig åt med samma framgång som mindre verk.

Herr talman! Den diskussion som pågår, där den ena orten ställs mot den andra, visar hur nödvändigt det är med en samordning av stålbranschen. Privatkapitalets spekulationer är förödande för de anställda, liksom för enskilda bygder och regioner. Så länge dessa intressen får göra sig gällande försvåras möjligheterna att utforma en stålpolitik i hela landets intresse. Den inriktning av stålpolitiken som skisserats i vpk-motionen 2289, som Lars-Ove Hagberg utförligt behandlat här i dag, är en nödvändighet för att inte bara Luleå och Norrbotten skall kunna utvecklas utan också för att vi skall kunna bevara sysselsättningen på en rad stålorter i vårt land. I blickpunkten för den diskussion som förts om följderna för andra orter av en satsning på mediumvalsverk i Luleå har Boxholm stått — bl.a. Gunnar Sträng berörde det här i sitt inlägg. Man bör hålla i minnet att Boxholms bruk svarar för 70 96 av industrisysselsättningen och 30 96 av den totala sysselsättningen i kommunen. Olika utredningar har förutsatt att arbetsstyrkan skulle minska med 200-250 personer. Det kan förefalla vara blygsamma siffror, men för en kommun av Boxholms storlek innebär det ett direkt hot mot kommunens existens. Till bilden hör också att kommunen förlorat en tiondel av sin folkmängd mellan 1970 och 1977. Vi har från vänsterpartiet kommunisterna avvisat bl.a. den Geijerska utredningen, som förordade en minskad sysselsättning i Boxholm. Diskussionen om att ett mediumvalsverk i Luleå skulle innebära ett hot mot Boxholm har helt naturligt oroat de anställda. Med den hittills förda stålpolitiken och med ett statiskt synsätt kan Boxholm komma i fara. Men med en offensiv stålpolitik av det slag som vi från vänsterpartiet kommunisterna förespråkar kan motsättningarna mellan Luleå och andra orter, däribland Boxholm, undanröjas. Vad som krävs är, som sagts så många gånger redan i denna debatt, en offensiv stålpolitik för att trygga sysselsättningen, särskilt vid de mindre stålverken. I motionen 1004 har Nils Berndtson —-som blivit förhindrad att delta i denna debatt — tillsammans med Lars-Ove Hagberg tagit upp sysselsättningssituationen vid Boxholms järnverk. Man utgår i motionen från vpk:s uppfattning att i en ny stålpolitik måste samhällsekonomiska principer vara vägledande och förädlingsgraden ökas. En ökad förädlingsgrad ger de mindre bruksorterna chansen att överleva och behålla sysselsättningen. Men vi menar också att en sådan politik kräver att privatintressena försvinner från stålhanteringen och att denna nationaliseras i sin helhet. Vi har yrkat på att Boxholms järnverk nationaliseras och ingår i SSAB, vidare att inga sysselsättningsminskningar får ske vid Boxholm och att nedläggning av metallurgin inte får ske i avvaktan på nyinvesteringar. Näringsutskottet avstyrker dessa motionskrav, bl.a. med hänvisning till att man i annat sammanhang avstyrkt krav på förstatligande.

I själva verket är ju en av förutsättningarna för att man skall kunna lösa problemen, bl.a. vid Boxholms järnverk, att det sker ett förstatligande där Boxholm ingår som en del i ett större sammanhang. Utskottets avstyrkande av motionskraven med hänvisning till att deras genomförande skulle förutsätta att verket förstatligas är en ringa tröst för Boxholms arbetare. För att effektivt kunna hävda sysselsättningsintressena på bruksorterna behövs en samordning av stålbranschen. Detta har också krävts otaliga gånger av dem som berörs av den politik som förs.

Det är nödvändigt att privatintressena får ge vika för samhällsintressena. Genom samordning kan också Boxholms fortsatta existens säkras. Herr talman! En satsning på mediumvalsverk i Luleå har sagts utgöra ett hot mot Boxholm. Det är dock inte det enda hot som vilar över denna ort, det visar olika utredningar. Stålpolitikens nuvarande inriktning och perspektivlöshet utgör ett hot mot både Boxholm och andra bruksorter. Det hotet kvarstår även om det inte blir något mediumvalsverk i Luleå. Det gäller att undanröja varje hot mot sysselsättningen, och det kan bara ske med en ny, offensiv och samordnad stålpolitik, frigjord från privatkapitalets inflytande. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till motion 1004.

Herr talman! Jag vill först deklarera att den socialdemokratiska motionen 1508 till största delen motsvarar min egen uppfattning. Enbart på en punkt vill jag anmäla en som jag tycker befogad tveksamhet. Det gäller frågan om att nu projektera och ta ställning till att bygga ett nytt mediumverk i Luleå utan att man samtidigt tar upp frågan om de mindre järnbrukens framtida öde.

Detta fackliga medgivande gavs den 22 januari i år, trots att de fackliga representanterna var medvetna om att tillgänglig kapacitet inom landet inte var utnyttjad mer än till ca 60 96. Nu kommer naturligtvis frågan: Varför anmäla tveksamhet i dag? Ja, för det första fanns hela tiden den väl kända faktor som jag redan har nämnt, alltså redan befintlig överkapacitet inom detta område. Men främsta orsaken är att samordningen av handelsstålproduktionen fortfarande saknas. Förhandlingarna härom lades på hyllan i höstas av den folkpartistiska regeringen. Det fanns inget som helst intresse från det hållet. Redan dessa faktorer gjorde att fackets representanter visade mycket stor tveksamhet när de för sin del gick med på att ett mediumverk med en kapacitet på 200 000 ton skulle byggas. Men vad som därutöver har tillkommit är alla de uttalanden om den tänkta produktionskapaciteten som har tillkommit efter den 22 januari. Redan den 30 januari fick fackets representanter vid referensmötet uppgift om att på litet längre sikt var det inte fråga om 200000 ton utan betydligt mer. I propositionen talas det om 350 000 ton. Även chefen för SSAB har, som tidigare här har relaterats, i personaltidningen fört fram dessa planer. Att de ambitionerna finns är inte alls förvånande men i nuläget oroande. Att dessa uttalanden senare delvis har dementerats har inte lugnat folk på berörda orter, i varje fall inte på den ort jag representerar. Frågan ställs nu: Vart syftar SSAB, och hur länge skall de små bruken få vara kvar? Hur skall den kommande strukturen se ut i fråga om svenskt handelsstål? Vi vill först veta detta. När vi diskuterar strukturfrågor är det en del som enbart ser stordriftens fördelar när det gäller stålindustrin. Visst finns det fördelar med stordrift även inom denna bransch. Men samtidigt kan det noteras att det på 1970-talet i Italien, USA och ett antal andra länder har byggts ett flertal små stålverk på ca 150 000 årston och uppåt — alltså vad vi här diskuterar beträffande de små bruken. Kännare av stålbranschen nämner flera faktorer som förklaring till deras goda resultat, bl.a. att produktionen baseras på skrot som hämtas från lokal råvarumarknad, att de har en flexibilitet i förhållande till marknadens växlande krav, att man lätt kan ställa om produktvalet och även kan producera på lager, eftersom det inte rör sig om alltför stora kvantiteter. Det sista känner jag mycket väl till från min egen hemort Boxholm, och det gör även de som besökte Boxholm i detta ärende. Boxholms AB har en produktionskapacitet på ca 200 000 årston. Det till stora delar moderna järnbruket i Boxholm med 200-åriga anor har nu hamnat i gränstrakterna mellan det halvstatliga SSAB och det privata koncernägandets bestämmanderätt. Så länge detta förhållande råder kommer det att finnas ovisshet på våra järnbruksorter. De fackliga organisationerna har därför sedan lång tid tillbaka krävt att den svenska handelsstålindustrins utveckling skall samordnas för hela branschen. Men inget av dagens förslag tillgodoser kravet på en sammanhållande lösning. Tvärtom finns risken i nuvarande politiska situation att de små stålverken blir utlämnade till en långsam kvävningsdöd. Under sådana förhållanden har man blivit mer och mer tveksam till en dellösning, som en offentlig satsning i SSAB:s mediumverk ändå utgör. Vi anser att först måste konkreta garantier för de små brukens fortsatta utveckling lämnas. Jag vill gå så långt som att säga att av uttalanden som har gjorts från SSAB kan man dra den slutsatsen att det för de små bruken ges en nådatid på ca tio år. Dagens fråga gäller inte bara en mandatperiod. Människor på berörda orter vill veta litet mera på sikt. För Östergötlands del vill jag i detta sammanhang påminna om att arbetsmarknaden i vårt län är långt ifrån problemfri. Jag behöver bara påminna om de bekymmer som finns i Motala. Under en tvåårsperiod har 2000 industrijobb försvunnit, och risk finns för att ytterligare 600-1 000 arbetstillfällen försvinner 1979. Vi har och kommer att få bekymmer både i En avveckling av stålframställningen vid Boxholms AB skulle också leda till svår arbetslöshet och få förödande konsekvenser för hela bygden. SSAB:s utvecklingsplaner får därför inte ges en sådan inriktning och omfattning att produktionen vid de små bruken hotas. Vi måste också i vårt län slå vakt om sysselsättningen totalt. I den bilden ingår även den järnhantering vi har i länet. Osäkerhet har nu skapats, och så länge den råder kan vi icke vara med om investeringar som av de små bruken uppfattas som ett hot mot deras egen existens. Jag upprepar att vi först måste få den samlade bedömningen av det svenska handelsstålet. Vi skall veta absolut vad vi gör och hur det kommer att inverka på andra orter innan några konkreta beslut fattas. Så länge vi har ett ekonomiskt blandsamhälle måste vi ta hänsyn till hela blandningen. Vi har inte råd med slöseri vare sig med den ena eller med den andra handen. Vi skall alltid komma ihåg att Sverige är ett litet land och har en liten marknad — vi är 8 miljoner människor. Vi måste använda våra investeringar på ett riktigt sätt utan att det ena företaget slår ihjäl det andra med åtföljande kapitalförstöring och sociala konsekvenser. En näringspolitik som kan uppfattas på detta sätt gagnar ingen del av vårt land. Jag vill gärna säga detta till dem som här i dag har talat om klarsynthet. Jag beklagar att Arne Geijers utredning icke fick fullföljas. Allt var naturligtvis inte bra, som jag ser problemen, men Arne Geijer var i varje fall inne på försök till förnuftsmässiga bedömningar. Han såg realistiskt på våra problem och på vår marknad. Denna utredning hade kunnat utgöra en bas för fortsatta diskussioner, vilket också Gunnar Sträng var inne på. Tyvärr tror jag inte att de borgerliga kommer att kunna frigöra sig från gammalt tänkande i dessa hänseenden. Det finns således enligt min mening inget att hoppas på därifrån. Den lilla regering vi har nu är dessutom helt marknadsstyrd, och den har givetvis avfärdat Arne Geijers intentioner. Till sist: De små brukens hopp står nu till att en socialdemokratisk regering efter valet i höst tar upp hela strukturfrågan igen. De små bruken sätter sitt hopp till en regering som tillsammans med företrädare för handelsstålindustrin och dess fackliga intressen sätter sig ned och resonerar fram lösningar på ett rent förnuftsmässigt plan, lösningar som också tar hänsyn till de järnbruksorter där kommunen till övervägande del är beroende av det företag det gäller. Detta har icke på något övertygande sätt skett hitintills. Herr talman! Till dess att dessa förhoppningar infriats känner jag mig förhindrad att medverka till några dellösningar som sprider ovisshet och missmod på de små bruken.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon lång polemik med Gillis Augustsson, för jag förstår vilken press han är utsatt för hemma i sin bygd genom den osakliga diskussion som förs där. Men jag vill peka på ett par tre punkter, där han slår in öppna dörrar. Gillis Augustsson säger att han vill att man skall ha respekt för de små handelsstålverken. Dem skall man inte inkräkta på, de skall leva kvar. Men det är ju precis vad utskottet säger. Jag upprepar för andra gången att utskottet säger att detta inte får innebära att man skapar svårigheter för de små handelsstålverken. Vidare påstår Gillis Augustsson att SSAB:s ledning har sagt att mediumvalsverket i Luleå skall ha en produktion på, om jag uppfattade det rätt, 600 000 ton — den produktionsvolym som nämndes låg väsentligt över 200 000 ton. Men de som beslutar nu är ju inte företrädarna för SSAB:s ledning, utan det är ledamöterna av riksdagen. Och riksdagen uttalar därvid, om vi följer utskottets förslag, att produktionen skall ligga på högst 208 000 ton. Den produktionsvolymen är inte en bit på vägen mot en produktion som sedan kan bli 600 000 ton, som Birgitta Hambraeus ville göra gällande. Mediumvalsverket skall projekteras för en produktion på 208 000 ton, vilket alltså inte är första delen av en större produktion. Men detta är ingenting som någon annan beslutar om, utan det är riksdagen som i dag beslutar om det här verket och om det skall se ut så som vi har föreslagit. Slutligen talar Gillis Augustsson också om samordningen mellan de olika verken och om att regeringen borde ha fullföljt intentionerna i Arne Geijers utredning. Också det är precis vad vi säger i betänkandet. Vi socialdemokrater har visserligen fört fram dessa tankar såsom reservanter, men vi har slagit fast att detta måste fullföljas, att man måste få till stånd en samordnad planering, osv. Vi är alltså helt ense också på den punkten. Jag har mot den här bakgrunden svårt att förstå Gillis Augustssons yrkanden, men jag skall inte gå vidare i polemiken utan bara peka på att Gillis Augustsson här hyser ogrundade farhågor. På de här punkterna är vi helt överens.

Herr talman! Naturligtvis kan Ingvar Svanberg och jag föra en diskussion här om vad som har sagts och om vad som avsetts med uttalandena. Man kan också uttrycka det så som Ingvar Svanberg gör, att det är här vi beslutar. Och om vi beslutar oss för ett mediumvalsverk, så beslutar vi också att det skall projekteras för 208 000 ton. Till det kan sägas att man också hört uttalanden om att det nu skall sättas in ett reversibelt verk, vilket skulle omöjliggöra fortsatt förlängning av linen, och det är något som järnbruksfolk inte alls tror på — men det är kanske en sådan detalj i det hela att vi inte behöver ta upp den här. Frågan är vilken inriktning som skall gälla på sikt. Jag vill i det sammanhanget bara upprepa vad jag sagt tidigare: Vi får förlita oss till vad som kan ske under nästa treåriga mandatperiod. Innan vi vet hur den kommer att se ut kan vi inte garantera någonting. Jag förstår mycket väl tankarna bakom den framtida inriktningen på verksamheten för Luleås del. Varje ansvarig företagsledare, oavsett om det är fråga om ett statligt eller ett privat verk, måste ju sikta någonstans. Vad jag vill ha sagt är att det i nuläget råder osäkerhet. Vi har inte regeringsmakten, utan vi har en regering som inte alls bryr sig om samordningen. Därför sitter vidär vi sitter i dag. Jag säger fortfarande: Vi väntar tills vi får en regering som tar hand om problematiken. Varken Luleå eller någon annan ort skall behöva komma i kläm. Det är min bestämda uppfattning.
Herr talman! Jag vill bara än en gång poängtera att vad vi skall besluta om är de 208 000 tonnen och ingenting annat. Sedan sägs det här att en mandatperiod omfattar tre år och att vi inte vet vad en ny period kommer att omfatta. Självfallet kan väl ingen människa stå här och säga att man aldrig någonsin skall producera mera än 208 000 ton i Luleå. Kommande riksdagar kan ju ändra sig. Jag hoppas verkligen, Gillis Augustsson, att både Boxholm och Luleå på 1980 och 1990-talen skall kunna utvidga väsentligt. Vi skall tro på en expansiv politik där. Men vi säger ju klart och tydligt att ingen utveckling får leda till faror för de små handelsstålverken. Jag tycker att detta borde vara en tillräcklig försäkran för Gillis Augustsson. Vi konstaterar att det inte skall gå ut över de små bruken. Jag hoppas, som sagt, att Boxholm i en framtid skall kunna utvidga på samma sätt som Luleå, men om detta vet vi ingenting i dag. Och det skall, som sagt, icke gå ut över något av de små verken.

Herr talman! Omstruktureringen av den svenska handelsstålindustrin är en av de största samlade industripolitiska beslut som har fattats i det här landet. Det är ofrånkomligt att processen blir kännbar för en rad orter och regioner i och med att produktion och sysselsättning påverkas av den koncentration av vissa processer till vissa orter som strukturplanen innebär. Men planen innebär också att förstärkningar och utbyggnader sker. Med de ytterligare insatser och investeringar som näringsutskottet föreslår ger denna förbättrade strukturplan SSAB en rejäl chans att bli ett starkt och konkurrenskraftigt svenskt stålföretag. Och det är av avgörande betydelse för alla, både enskilda och kommuner, som i framtiden blir beroende av SSAB:s utveckling. Det finns emellertid en betydelsefull brist i dagens strukturbeslut. Det är att det inte innehåller en samordning av hela den svenska handelsstålindustrin. De mindre, privatägda handelsstålverken står sålunda utanför den strukturplan som riksdagen i dag skall anta. Detta är en brist, därför att de mindre verken givetvis berörs av den utveckling och inriktning som SSAB ges genom strukturplanen. Skulden för att denna situation har uppstått vilar helt på regeringen, som inte har tagit något initiativ för att åstadkomma en samordning. Jag stöder därför helt de socialdemokratiska reservanter i näringsutskottet som yrkar på att diskussionerna om en samordning omedelbart återupptas. Den fråga som mest direkt berör de mindre verken gäller uppförandet av ett mediumvalsverk i Luleå. En betydande oro finns för att det projektet kan få allvarliga konsekvenser för de mindre verkens marknadsläge och produktionsmöjligheter. Denna oro är naturligtvis inte obefogad. Därför är det av största vikt att riksdagen genom sitt beslut skapar klara garantier för att ett nytt mediumvalsverk i Luleå inte kommer att av SSAB användas på ett sådant sätt att marknadsutbudet från det statliga företaget tränger ut de mindre verken. Jag konstaterar i detta sammanhang att industriministerns argumentering bröt halsen av sig själv. Han hävdade dels att ett mediumvalsverk av den tänkta storleken i Luleå blir företagsekonomiskt omöjligt, dels att det blir en allvarlig konkurrent till de mindre handelsstålverken. Detta är såvitt jag förstår oförenligt. Man kan inte samtidigt hävda att ett projekt är företagsekonomiskt katastrofalt och att det är en allvarlig konkurrent till andra verk. Jag anser att ett bifall till näringsutskottets majoritetsbetänkande på den här punkten bör skapa de garantier som vi kräver. För det första ställer sig utskottsmajoriteten bakom uppfattningen att mediumverket i Luleå inte får utformas på ett sådant sätt att det inkräktar på marknadsutrymmet för de handelsstålverk som står utanför SSAB. För det andra slås fast att produktionsvolymen skall vara 208 000 ton per år, dvs. samma volym som i de valsverk i Luleå och Domnarvet som enligt strukturplanen skall läggas ned. För det tredje upprepar utskottet sitt uttalande från 1977 om det angelägna i att de mindre handelsstålverken kan bevara sin konkurrenskraft. Jag vill fästa uppmärksamheten på vad de reservationer som finns i betänkandet på den här punkten egentligen innebär. Där talas det också om att ett mediumverk i Luleå inte skall skada de mindre verken. Men det sker bara genom en rad ord. Där finns det ingen kvantitativ begränsning av produktionskapaciteten i Luleå. Tar riksdagen det beslutet, står det SSAB fritt att projektera för ett mediumverk av vilken storlek SSAB själv väljer. Riksdagen tar inte ställning till någon begränsning av kapaciteten. Det enda konkreta resultatet av ett beslut enligt reservationerna är att finvalsverket i Luleå och mediumvalsverket i Domnarvet skall läggas ned. Det blir resultatet. Och den som tror att inte SSAB utifrån de utgångspunkterna kommer att börja projektera för ett mediumverk i Luleå tar naturligtvis fel. Ett bifall till näringsutskottets hemställan innebär att riksdagen har ställt garantier för produktionskapacitetens totala omfattning. Efter dagens debatt är det också befogat att tolka beslutet om projektering av ett nytt valsverk i Luleå så att i projekteringsarbetet också kommer att ingå de marknadsundersökningar som är nödvändiga för att man skall kunna se till att SSAB kan uppfylla de villkor riksdagen ställer enligt utskottets hemställan. Dessutom utgår jag från att projekteringsarbetet kommer att bedrivas så att representanter för de mindre stålverken och deras anställda kommer att få full insyn i det arbetet. Vi som i riksdagen representerar invånarna på de orter som berörs av det här beslutet kommer givetvis att med största uppmärksamhet följa utveck lingen av den här frågan. Vi kommer också att driva på för att så snabbt som möjligt åstadkomma en nödvändig samordning för hela den svenska handelsstålsindustrin.

Herr talman! Den internationella järnoch stålkrisen har inneburit svåra påfrestningar för svenskt näringsliv och slagit särskilt hårt mot vissa regioner och orter. Södermanland och Oxelösund hör i hög grad till dessa. Inte minst i Oxelösund har man fått lära sig att kämpa för jobben. Man har i fackföreningar och kommunledning aktivt gått in för strukturrationalisering och tidigareläggning av nödvändiga åtgärder. För oss socialdemokrater har det varit naturligt att stödja den fackliga rörelsens krav på en offensiv satsning på och i SSAB. För Oxelösunds del kan det innebära att järnverket efter en svacka med anställningsstopp kan komma tillbaka till det sysselsättningsmässiga utgångsläget vid slutet av en femårsperiod. Och det är väl inte så illa i tider som dessa i ett så utsatt län? Tyvärr är dock denna återtagningsrörelse inte hela sanningen för Oxelösunds vidkommande. Sålunda har t.ex. järnverket, som i stor utsträckning utnyttjat entreprenadföretag, numera nästan helt tagit över sådana arbetstillfällen till det egna företaget. Det KF-ägda Centrifugalrör har aviserat att anställningar måste bort. Emmaboda Glasverk kommer enligt uppgift att lägga ner sin verksamhet i Oxelösund. Kommunen, som har en trång areal och en liten befolkning — 14 000 invånare — räknar med ett bortfall om ca 700 arbetstillfällen. Nåja, de som inte får arbete i Oxelösund får väl pendla, kanske någon som varken kan den mellansvenska geografin eller dess näringsgeografi tänker. Oxelösund är omringat av Östersjön och Nyköpings kommun, som inte heller rosar marknaden. Tillsammans tappar de två kommunerna ca 2 000 arbetstillfällen. Och faktiskt har vi i denna kammare bidragit till detta genom ett ofrånkomligt beslut om nedläggning av en flygflottilj. Det förstärker det ansvar som vi har för denna bygd. En annan faktor som manar oss att sluta upp är de fackliga organisationernas progressiva medverkan i en svår omställningsprocess. Och så till ett par konkreta punkter. För det första: En förstärkning av Oxelöinvests resurser har föreslagits. Regeringen har förbigått detta, men vi socialdemokrater finner det angeläget att medel för att tillgodose behov av ytterligare resurser tas upp i utvecklingsplanen för SSAB. Jag tycker att det är märkligt att de borgerliga ledamöterna i utskottet accepterat regeringens passivitet i detta avseende. Jag stöder här mer än helhjärtat mina partivänners reservationsvis framförda yrkande om en sysselsättningsskapande nysatsning på Oxelöinvest. För det andra: I de fackliga organisationernas uttalande vid SSAB:s bildande nu i januari föreslogs tidigareläggande av valsstolsbyte vid grov plåtverket i Oxelösund. Det är en angelägen åtgärd, vilket också har betonats i den socialdemokratiska reservationen. Om det nu skall vara nödvändigt att analysera denna tidigareläggning ytterligare, får detta inte innebära någon fördröjning. Här gäller det att ”köra med raka rör och slaka mustascher”, för att låna ett par termer från den unga motorsporten, om inte tillfällen till industriell framgång skall missas. Jag stöder även i fråga om tidigareläggningen av valsstolsbytet helhjärtat det förslag som framförs i en socialdemokratisk reservation. Över huvud taget är det värt att uppmärksamma att så mycket av dynamiken i den fråga som nu behandlas har fått bäras fram av de fackliga organisationernas krav och av de socialdemokratiska framställningar som är framarbetade i samverkan med löntagarnas representanter. Det borde ge dem som ägnar sig åt solnedgångsbetraktelser så snart vidgat löntagarinflytande i svenskt näringsliv kommer på tal en ordentlig tankeställare.

Herr talman! Under de gångna timmarna har frågan om de mellansvenska järngruvornas framtid berörts av flera talare, och det är en viktig fråga. Utskottets förslag i denna del är därför mycket motiverade. Utskottet anser ju att regeringen bör tillkalla en utredning med uppgift att skyndsamt granska den mellansvenska gruvindustrins läge och föreslå lämpliga åtgärder. Utskottet uttalar samtidigt att i väntan på denna utredning bör Blötbergets och Håksbergs gruvor inte få vattenfyllas. Detta uttalande är logiskt och riktigt. Men det är lika konsekvent att låta den tekniska utrustningen i gruvorna vara kvar medan utredningen pågår. Denna utrustning är nämligen så omfattande och kostnaderna för dess nedmontering och flyttning så stora, att utredningen om gruvornas framtid blir helt meningslös, om man föregriper den genom att avrusta gruvorna. Utrustningen i Blötbergsgruvan är mycket modern. Kross, transformatörer, ställverk och uppfordringsverk är installerade för några få år sedan. Riksdagen kan inte hindra företagsledningen att avlägsna utrustningen från gruvan. Men SSAB:s styrelse bör vara lojal mot det beslut om utredning som riksdagen kommer att fatta om några minuter. I detta ligger enligt min mening att gruvorna under utredningstiden bibehålls intakta.

Herr talman! Mot bakgrund av dagens debatt och vad som här har framförts från olika håll vill jag från denna talarstol endast göra några anmärkningar och några konstateranden. Centerpartiets representanter i näringsutskottet har en egen reservation, nr 6, och deltar tillsammans med folkpartiet i reservationen 8. Detta är så att säga centerkollektivet i utskottet. Dessutom har en av centerns ledamöter avgett reservationen 3. Jag vill här starkt understryka att vad centerns representanter i utskottet kommit fram till i form av reservationer är resultatet av långvariga, delvis mycket besvärliga och arbetsamma analyser. Dessutom är det resultatet av ett noggrant avlyssnande av delegationer som har uppvaktat utskottet från olika håll i landet och från olika regioner. Antydningar som förekommit om att centerrepresentanterna i utskottet inte helhjärtat skulle stödja dessa saker vill jag här grundligt dementera. Vi är helt och klart ansvariga och står för vad vi har skrivit i detta sammanhang. Det har varit svåra avväganden därför att så starkt tryck har utövats från olika regioner. Självfallet har alla dessa utomordentligt vägande skäl för sina ståndpunkter. Jag vill understryka vad vi har sagt framför allt i reservationen 8 om mediumvalsverket. Vi har där framhållit att vi vill vara med om en grundlig marknadsundersökning och att denna bör göras innan man kommer till något slutligt ställningstagande beträffande påbörjandet av ett mediumvalsverk i Luleå. Vi har förknippat detta med en hänvisning till ett uttalande som vi har gjort vid tidigare tillfällen, senast vid fjolårets riksdag, och som rör de mindre handelsstålverken. Vi sade den gången detsamma som vi säger i dag, nämligen att det är utomordentligt angeläget att de mindre handelsstålverken även i framtiden kan bevara sin konkurrenskraft. Här har sagts att enda lösningen på denna problematik är att de mindre handelsstålverken går in i ett intimt organiserat samarbete med SSAB. Det är möjligt att det är en lösning, men det är inte säkert. Det är, herr talman, ofta så här i världen att om en jätte skall samarbeta med en dvärg i en hjärtlig omfamning, blir omfamningen ofta så stark att dvärgen avlider på kuppen. Det är sådant som vi vill gardera oss emot i fråga om de mindre handelsstålverken, när vi säger att det statliga engagemanget inom handelsstålindustrin i form av SSAB inte får medföra att mindre handelsstålverk slås ut och att problemen sålunda flyttas från en ort till en annan. Vi har dess värre alltför många gånger upplevt att vi har vidtagit åtgärder och fattat beslut i detta parlament, som bara haft den konsekvensen att problemen ytterligare har förstorats och dessutom flyttats från en ort till en annan. Jag vill beträffande vår representation i den här debatten säga, att vi har försökt följa talmanskonferensens rekommendation att bara skicka upp en representant för varje parti. Vi hade Birgitta Hambraeus, och jag vill understryka att vad hon på våra vägnar har anfört på ett klart entydigt sätt uttrycker vad vi från centerpartiet anser i denna fråga. Slutligen, herr talman, ställde Eivor Marklund en fråga till Birgitta Hambraeus — i hennes egenskap av representant för centerpartiet i utskottet — beträffande möjligheterna för vpk att stödja vår reservation om kraftvärmeverket i Luleå. Hon ville då att vi skulle göra en deklaration om att den spillvärme som kommer från koksverket skulle undantas i det här sammanhanget. Om vi gjorde den deklarationen, skulle vpk stödja oss. Men det är uppenbart, herr talman, att det är alldeles omöjligt att göra en sådan specifikation. Vi har sagt att spillvärme skall användas i kraftvärmeverket. Jag vill sluta med att understryka hur angeläget det är med hänsyn till energisituationen att med alla tänkbara medel försöka åstadkomma en ökning av byggandet av kraftvärmeverk i landet. Jag tror att vpk med lugn kan stödja vår reservation.